Herr talman! Det är en omfattande skattereform som riksdagen nu kommer att besluta om. Den betyder sänkt inkomstskatt med 1 000-2 000 kronor om året för många inkomsttagare. Den betyder en marginalskattesänkning på 5-10 procentenheter i vanliga inkomstlägen. Den betyder en bättre samordning mellan skatter och sociala förmåner, förbättringar för folkpensionärer och barnfamiljer genom ändrade regler för inkomstprövning av bostadstilläggen. Och det är en angelägen, ja, nödvändig skattereform. Det har visserligen företagits många skattereformer under senare år, men de har alla haft en kort livslängd — de har t.o.m. förbrukats samma år som de har införts. Varför behöver vi då ännu en skattereform? Ja, jag vill nämna tre skäl. 1. Det nuvarande skattesystemet fyller inte på ett bra sätt sina huvuduppgifter, att finansiera den offentliga verksamheten och vara ett instrument för fördelningsoch stabiliseringspolitik. Skattesystemet plockar visserligen in över 60 miljarder kronor om året, varav ungefär hälften är inkomstbeskattning och sociala avgifter. Men detta sker i former som medför allvarliga problem för samhällsekonomi, arbetsmarknad och arbetsvilja. 2. Det nuvarande skattesystemet är inte tillräckligt effektivt och rättvist, inte tillräckligt enkelt att administrera och kontrollera, och det ger för många möjligheter till skatteflykt och skattefusk. Det är allvarligt om människors förtroende för skattesystemet och vilja att betala skatt uppluckras. Alla med erfarenhet av svenskt arbetsliv vet att vi i dag är bra nära den situationen. 3. Det nuvarande skattesystemet betyder att en stor del av barnfamiljerna med låga och medelstora inkomster inte genom egna insatser kan uppnå en realinkomstförbättring. Det finns undersökningar som visar att sju av tio menar att det inte lönar sig med en extra insats eller ett extra arbete. Vi inom folkpartiet har länge och intensivt arbetat för en skattereform. Vi har begärt sänkt inkomstskatt, sänkta marginalskatter och bättre samordning mellan skatter och sociala förmåner. Allt detta genomförs nu. Den politiska grundvalen för reformen skapades genom Hagaöverenskommelsen, då socialdemokraterna och folkpartiet enades om att 1975 års skattereform i allt väsentligt skulle följa skatteutredningens förslag. Den nu aktuella skatteomläggningen berör många delar av skattesystemet: grundavdragen, statsskatteskalorna, löntagarnas sjukförsäkringsavgift, särskild skattereduktion och inkomstprövningen av bostadstilläggen. Marginalskatterna sänks i inkomstlägena 30 000-50 000 kronor med 5-10 procentenheter. Det är en reform som mot bakgrund av tidigare skattereformer, nuvarande inkomstutveckling och nuvarande höga marginalskatter är väl motiverad, ja, nödvändig. Det finns de som menar att marginalskatterna spelar en alltför stor roll i den politiska debatten. Ja, de spelar en stor roll genom att de är en levande realitet i människors vardag. De får effekt på arbetsvilja och sparvilja, de påverkar skattemoralen och driver fram lönekompensationer som skapar inflation och leder till skattefria byten av varor och tjänster. Och de är inte någon bra metod att fördela välstånd och inkomster. 1975 års skattereform är betydelsefull genom att den innebär lägre marginalskatter i de flesta inkomstlägen, men den innebär inte att marginalskatteproblemen därmed är lösta. Bl. a. medför ju en betydande inflation att vi varje år får nya problem. Sjukförsäkringsavgiften är den kanske mest omdebatterade punkten i den här skattereformen. Debatten gäller inte frågan om löntagarnas sjukförsäkringsavgift skall ersättas av en socialförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna på samma sätt som skett beträffande folkpensionsavgiften. På den punkten är alla ense. Debatten gäller frågan om avdragsrätt för sjukförsäkringsavgiften vid 1976 års taxering. Den frågan berördes inte i Hagaöverenskommelsen, men i allmän debatt har under de gångna månaderna framförts mycket skiftande meningar. Vi inom folkpartiet anser att avdragsrätten borde vara kvar, inte därför att rättssäkerheten därigenom skulle vara stabilare men därför att det vore logiskt att för detta enda år bibehålla en avdragsrätt som har funnits för löntagarna och som kommer att finnas för arbetsgivarna. Vi har emellertid inom skatteutskottet varit beredda att sätta ett tak för avdragsrätten vid 500 kronor. Det hade annars med riksdagens nuvarande sammansättning funnits risk för att avdragsrätten hade helt försvunnit. Vi menar också att man helst bör undvika att lotta om frågor av sådan storlek och karaktär som denna. Vi anser att det är bättre att löntagarna får ett avdrag, som visserligen för åtskilliga är lägre än det borde ha varit men dock bättre än inget bidrag alls. Den uppgörelse som har träffats inom utskottet betyder att vi räddar större delen av avdraget åt folk med vanliga inkomster. Skattereformen betyder ett inkomstbortfall av 4 700 miljoner kronor. Vi delar inte den uppfattningen att skattelättnader alltid skall motsvaras av exakt lika stora höjningar av andra skatter och avgifter. Vi måste bedöma en skattereform mot bakgrund av den allmänna utvecklingen på skatteområdet och det aktuella samhällsekonomiska läget. Men den nu aktuella reformen är en del av ett reformpaket. Det omfattar en skattereform som ger skattelättnader åt nästan alla, och det omfattar en pensionsreform som ger sänkt och rörlig pensionsålder och bättre förmåner åt dem som redan har pension samt bättre förmåner åt de handikappade. Den politiska grundvalen för det reformpaketet skapades genom Hagaöverenskommelsen. Riksdagen kommer att i dag och i morgon besluta om det. Allt detta skall genomföras i en tid av stark inflation och då en stabil finansiering av reformverksamheten måste betraktas som önskvärd, om man vill undvika ytterligare ökad inflation. Därför har vi sagt att vi är beredda att nu medverka till en höjning av arbetsgivarnas och egenföretagarnas socialförsäkringsavgifter för att möjliggöra genomförandet av dessa omläggningar och reformer på skatteoch socialpolitikens område. Vi menar att den ståndpunkten är motiverad också av att lön tagarorganisationerna har sagt att reformerna borde totalfinansieras och att de är beredda att ta hänsyn till detta i avtalsrörelsen 1975. Det finns de som bl.a. inför de betydande lönekrav som organisationerna nu har redovisat säger att löntagarna har tagit rätt liten hänsyn till de stigande sociala avgifterna. Jag vill då erinra om att de höjda avgifterna är med i alla kalkyler, redovisade intill tiondelar, och jag är övertygad om att de kommer att lika exakt redovisas i den slutliga uppgörelse som så småningom kommer att träffas. Det finns ingen anledning att tro att löntagarorganisationerna kommer att ändra uppfattning — socialförsäkringsavgifterna kommer att vägas in i 1975 års avtalsuppgörelse. Det har också varit en debatt kring frågan om kompensation till kommuner och landsting för bortfall av skatteunderlag i samband med skatteomläggningen. Det har rått full enighet om att kommuner och landsting skall kompenseras för det bortfall som ändrade avdragsregler och ökade kostnader för bostadstilläggen medför. Vad debatten gäller är om kommunerna skall få kompensation också för minskning av skatteunderlag som uppkommer genom att löneökningar ersätts av avgifter till sociala försäkringar. Jag har förståelse för regeringens ståndpunkt att det inte finns tillräckligt vägande skäl för att föra in en sådan kompensation, och kommunförbunden har inte heller begärt någon kompensation för 1975. Kommunerna gör ju sina prognoser över inkomstutveckling och skatteunderlag.

Det kan knappast vara tillräckligt motiverat att staten skall ersätta kommunerna, om inflationen skulle bli en annan än den som man har förutsatt eller om löntagarna skulle föredra skattesänkningar och förbättrade sociala reformer framför lönehöjningar. Nu finns det flera skäl till att debatten är livlig på denna punkt. Ett är politiskt. De partier och människor som inte gillar Hagaöverenskommelsen och skattereformen kritiserar naturligtvis alla inslag i uppgörelsen och reformen. Det hör till. Vad man möjligen skulle önska är att kritiken vore mera sakligt genomtänkt och konstruktiv. Då skulle den knappast komma att gälla denna punkt. Ett annat skäl är att kommunernas ekonomiska läge är besvärligt. De kommunala utgifterna har ökat mycket starkt under senare år. Det beror delvis på hög kommunal ambitionsnivå, delvis på att regering och riksdag har beslutat reformer som ställer krav på kommunerna och delvis på inflationsutveckling och löneavtal. Vad kommunförbunden har sagt är att man är oroad för följderna av beslutade och planerade reformer för år 1976 och senare. Det kan jag förstå.

Han har också nämnt att kommunerna skulle få tillgång till sin skatteandel av sjukersättningen, något som på ett mera permanent sätt skulle öka kommunernas resurser med närmare 2 miljarder. Herr talman! Sedan vill jag ta upp ett par saker i skatteutskottets betänkande som ligger vid sidan av den aktuella skattereformen. Dessa frågor har i flera fall aktualiserats genom motioner redan under januari. Frågan om den faktiska sambeskattningen hör hit. Den är ju ett avsteg från huvudprincipen i de nuvarande beskattningslagarna, och det är viktigt att vi snarast får en ändring på denna punkt. Nuvarande regler innebär att makar som arbetar gemensamt i ett eget företag drabbas mycket hårt. Här skulle redan ett beslut om ändring kunna ha funnits. Frågan har varit uppe i riksdagen varje år sedan 1970. Vi är nu medvetna om att 1972 års skatteutredning har frågan om faktisk sambeskattning på sitt program och att ett förslag kommer att läggas fram inom de närmaste månaderna. Därför nöjer vi oss med att framhålla att det är angeläget att riksdagen snart får tillfälle att fatta ett beslut om en ny lagstiftning om faktisk sambeskattning. Jag vill så ta upp skatteutredningens fortsatta arbete. Jag har sagt att jag i huvudsak är nöjd med det nu aktuella förslaget till skattereform. Det motsvarar centrala folkpartikrav. Men denna skattereform är, liksom tidigare 1970-talsreformer, ett provisorium med kort livslängd. Man är i skatteutredningen också enig om att det nu aktuella förslaget är ett provisorium i avvaktan på det slutliga resultatet av utredningens översyn av skattesystemet. Vi har haft många skatteprovisorier och ännu ett är nu på väg. Ungefär samtidigt som riksdagen beslutar om 1975 års skattereform slutför skatteutredningen sitt arbete rörande 1976 års skattereform. Knappt har talmannen hunnit underteckna kammarens beslut om 1975 års skattereform förrän det finns ett nytt förslag om 1976 års skattereform. Det är också nödvändigt att snarast få en sådan reform, så snabba som förändringarna av penningvärdet nu är. En reform även för 1976 kan bidra till att underlätta den kommande avtalsrörelsen. Men sedan måste det vara slut med provisorier. Vi måste få en mera permanent skattereform. Den måste komma till år 1977. Jag tror inte att det finns skattereformer som på en gång löser alla problem, och jag tror inte att en permanent skattereform skulle ha många, många års livslängd. Det skulle exempelvis inte bli en reform för resten av 1900-talet. Men den bör ha ett längre perspektiv än ett år. En sådan mera långsiktig reform är nödvändig för en stabil utveckling inom samhällsekonomi och arbetsmarknad. Om vi hade haft ett inflationsskydd i skattesystemet skulle det kanske inte varit nödvändigt att göra en särskild reform för 1976. Då skulle 1976 års problem ha kunnat klaras av ändå. Vårt krav på inflationsskydd till skattesystemet står alltså kvar, och likaså är vår grundsyn på den ekonomiska politiken oförändrad. En energisk kamp mot inflationen är en av samhällets, de politiska partiernas och de fackliga organisationernas viktigaste uppgifter. Ett stabilare penningvärde, en större tilltro till statsmakternas vilja och förmåga att skydda penningvärdet är kanske den viktigaste skattereformen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 17, 19 och 21 vid skatteutskottets betänkande nr 54 samt i övrigt bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Mundebo. Det var bara ett par uttalanden jag skulle vilja beröra. Det ena gjorde mig litet bekymrad, det andra gjorde mig glad. Herr Mundebo ansåg att det föreliggande förslaget innebar en betydande skatteomläggning. Jag hoppas att herr Mundebo såsom en av ledamöterna i den sittande skatteutredningen kommer att ha större krav på en betydande skatteomläggning i fortsättningen än vad det förslag vi nu diskuterar innebär. Hagaöverenskommelsen innebar att staten skulle höja andra skatter för att få en full kompensation för denna skatteomläggning. Herr Mundebo säger att trots att folkpartiet har godkänt den överenskommelsen innebär det inte att folkpartiet i alla situationer kommer att kräva nya skatter för de skattesänkningar som eventuellt i framtiden kommer att bli aktuella. Det gläder mig verkligen, för det innebär att moderater och folkpartister har möjligheter att mötas i fortsättningen på en gemensam linje.
Herr talman! En skattereform som berör nästan alla inkomsttagare, som ger skattesänkningar för många med 1 000-2 000 kronor om året och som för många löntagare betyder en marginalskattesänkning på 5-10 procentenheter kallar jag en betydande skattereform. Att sedan en stark inflationsutveckling förtar en del av effekterna i en sådan reform är en annan sak. Det är därför vi måste skydda skattereformens positiva innehåll. Det kan bl.a. ske genom ett inflationsskydd i skattesystemet. Men det omdömet att skattereformen i sig är omfattande och betydande står jag fast vid. Vår huvuduppfattning har varit och är att reformer skall få en stabil finansiering. Därför är jag inte till fullo övertygad om att herr Magnusson i Borås och jag kommer att ha samma uppfattning när vi nu och under kommande veckor och månader voterar om sociala reformer. Vi är beredda att finansiera dem i väsentligt större utsträckning än jag tror att herr Magnusson kommer att vara.
Herr talman! Jag skulle kunna hålla med herr Mundebo om att det här är en betydande skattereform om man hade stannat vid detta. Men när man samtidigt höjer andra skatter i stället, förtar man verkan av den skattesänkning man nu talar om. Det är detta vi från moderat håll beklagar. Det är onekligen på det sättet att vi från vårt håll kommer att se till att vi har täckning för de förslag vi lägger fram, vare sig de gäller sociala reformer eller någonting annat. Jag trodde att vi var överens om att den linje vi framförde i vår motion i våras, vilken vann riksdagens bifall, nämligen att vi har behov av en besparingsutredning för att minska statens utgifter, var den riktiga och att herr Mundebo fortfarande stod fast vid den ståndpunkten.
Herr talman! Här finns en skiljelinje. Kammaren kommer att i dag och i morgon besluta om reformer som sammanlagt motsvarar cirka 8 miljarder i inkomstbortfall och kostnader. Vi är beredda att helt finansiera dessa reformer, herr Magnusson i Borås bara delvis. Vi vill ha en besparingsutredning, vi har länge krävt detta, och vi väntar ivrigt på att den skall bli tillsatt. Men jag vill nog säga att dess främsta uppgift är att genom förslag till besparingar och rationell användning av statliga medel finna utrymme för nya reformer utan att nya skattehöjningar skall bli nödvändiga.

Herr talman! De förändringar i skattesystemet som hittills företagits, som nu skall behandlas eller som aviserats har det gemensamma draget att de inte innebär en medveten förändring av beskattningen till låginkomsttagarnas fördel på kapitalets bekostnad. I hög grad är förändringarna betingade av den kapitalistiska ekonomins inflationistiska utveckling. Skattereformerna syftar till att lappa över vissa konsekvenser för löntagarna av denna utveckling. De har också provisoriets alla kännetecken. Förslagen i propositionen 1974:132 överensstämmer i huvuksak med majoritetsförslagen från 1972 års skatteutredning. På en punkt följde finansministern ett förslag från tre reservanter, nämligen att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften inte skulle vara kvar vid 1976 års taxering. Genom kompromissen i skatteutskottet mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet föreslår nu utskottet att avdragsrätten skall bibehållas men maximeras till 500 kronor. Återigen har vi fått uppleva hur regeringspartiet ena veckan gått till hårt och välmotiverat angrepp mot de borgerligas linje för att nästa vecka göra en kompromiss med samma partier. Den ursprungliga kritiken mot avdragsrätten, att denna gynnar dem som har höga inkomster, kvarstår även efter den träffade överenskommelsen. Låginkomsttagarna kan inte utnyttja så stort avdragsbelopp som höginkomsttagarna får göra. Om man skulle frångå finansministerns förslag i detta avseende, borde man åtminstone ha satt en inkomstgräns uppåt för avdraget med hård avtrappning. Den förbättring i förhållande till förslagen från majoriteten i skatteutredningen som finansministern kom med offrades på kompromissens altare. Det blir aldrig några bra resultat av samförstånd med de borgerliga partierna. Utskottets förslag innebär en försämring i förhållande till propositionen som vi inte kan godta, utan vi biträder propositionen i fråga om slopad avdragsrätt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på utskottets hemställan i punkten 3 och bifall till propositionen i denna del. Den andra förändringen i propositionen i förhållande till skatteutredningens förslag sammanhänger med Hagaöverenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Den innebär att skattereformen finansieras genom höjning av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, medan utredningen föreslog en höjning också av den allmänna arbetsgivaravgiften. Skillnaden i finansieringsmetoderna ligger i att socialförsäkringsavgiften inte uttas på den del av lönen som överstiger 7,5 gånger basbeloppet, för närvarande 63 750 kronor, och sålunda i motsats till allmänna arbetsgivaravgiften inte belastar högre inkomster. Även här bekräftas att resultatet av samförstånd med borgerliga partier inte ger bra resultat. Mot hela det föreliggande förslaget liksom mot skatteutredningens majoritetsförslag måste kritiken riktas att inkomsttagare med lägre inkomster får alltför liten skattesänkning. Man kan inte med bästa vilja i världen hävda att skatteförslaget kännetecknas av någon jämlikhetsprofil. Det är väl därför man skyndat sig att meddela att nästa gång skall man tänka mera på låginkomsttagarna. Det borde ha varit möjligt att ge denna skatteomläggning en annan inriktning. Om man erkänner behovet av skattelättnader för låginkomsttagarna borde man ta hänsyn till detta redan vid omläggningen av 1975 års skatt. Detta är utgångspunkten för vpk:s förslag. Vi har ansett att man kan följa två vägar för att nå detta syfte. Den ena är att slopa mervärdeskatten på livsmedel, den andra att höja det föreslagna särskilda skatteavdraget för låginkomsttagare. Vi har funnit att slopad livsmedelsmoms är att föredra och har därför i motionen 1891 föreslagit den åtgärden. Avskaffande av mervärdeskatt på livsmedel har vid upprepade tillfällen föreslagits av vänsterpartiet kommunisterna. Till argumenten mot förslaget har ofta anförts kostnaderna. Det finns därför skäl att erinra om att den nu föreslagna skatteomläggningen kostnadsmässigt ligger i ungefär samma storleksordning som slopande av matmomsen. Skatteutskottet argumenterar mot motionskravet om slopad livsmedelsmoms med att upprepa tidigare intagen ståndpunkt om kontrolltekniska och administrativa skäl och att hänvisa till statlig subventionering av vissa baslivsmedel. Man hävdar att denna subventionering i vissa fall medför större prissänkningar för konsumenterna än motionärernas förslag. Även om detta skulle vara fallet ”i vissa fall” så kan det inte gälla totalt. De statliga subventionerna uppgår till 1 900 miljoner, medan en avveckling av mervärdeskatten på livsmedel beräknas motsvara 4 250 miljoner — allt enligt utskottets egna siffror. Skatteutskottet värjer sig också mot hänvisningen i motionen till den differentiering av mervärdeskatten som förekommer i andra länder genom att åberopa utskottets egna resor. Det faktum att de flesta berörda länder har endera helt befriat livsmedel från mervärdeskatt eller också på livsmedel har en lägre skattesats än på övriga varor kan inte bestridas. Säkerligen har också de administrativa svårigheterna överdrivits. Det kan inte vara särskilt svårt att dra gränsen mellan momsbefriade livsmedel och momsbelagda andra varor. Det går inte att förneka att avskaffande av mervärdeskatten på livsmedel skulle vara den bästa skattereformen för stora löntagargrupper. Framför allt låginkomsttagare, däribland pensionärer och barnfamiljer, gynnas av en sådan åtgärd. Skatteutredningens egna tabeller bekräftar vad vi ofta anfört, nämligen att mervärdeskatten på livsmedel tar i de lägre inkomstskikten en betydande del av inkomsten, särskilt markant är detta för barnfamiljerna.

Slopad livsmedelsmoms och slopande av sjukförsäkringsavgiften, som innefattas i vpk-förslaget, är något mera kostnadskrävande än regeringens förslag, men de finansieringsförslag vi ställer ger full täckning för reformen. Vi vidhåller uppfattningen att de i motionen 1891 framlagda förslagen är den mest fördelaktiga skattereformen för lågoch medelinkomsttagare, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen. Då vpk endast har suppleant i skatteutskottet har ingen reservation kunnat fogas till utskottets betänkande. De förslag till skatteomläggning som framlagts i propositionen 1974:132 berör den direkta statliga skatten. Det vore dock ett utslag av felsyn att isolera denna fråga från skatteutvecklingen i övrigt. Den skattepolitik —- för att inte säga inkomstpolitik — som förslagen är uttryck för kommer i hög grad att påverka kommunernas ekonomi. Eftersom jag i går hade tillfälle att i en interpellationsdebatt här i kammaren beröra detta problem skall jag inte gå närmare in på det. Det finns dock skäl att än en gång betona att om inte särskilda åtgärder kommer till stånd för att lätta det ekonomiska trycket på kommuner och landsting blir de i propositionen utlovade skattesänkningarna snart nog uppätna av höjda kommunalskatter. Vid en kommunalskattehöjning på 3 kronor uppvägs den föreslagna sänkningen av statsskatten för stora löntagargrupper. Redan vid kommunalskattehöjningar på omkring 2 kronor — och det är ingen ovanlig skattehöjning från årsskiftet — ryker en stor del av de utlovade statliga skattesänkningarna. De faktiska förhållandena i skattepolitiken har man medvetet sökt dölja.

Men det är vilseledande att bara tala om den direkta statliga skatten. Med den skisserade lönehöjningen på 10 000 kronor från 1971 till 1975 följer att vederbörande, om han eller hon bor i en ordinär kommun, får 2 000 —2 500 kronor i ökad kommunalskatt. Förmodligen bor personen i en kommun som höjt skatten med ett par kronor under tiden, och då blir effekten ännu större. Till detta kommer också att matpriserna stigit betydligt under detta år. På varje krona i prisstregring har lagts mervärdeskatt som en extra pålaga. Även det måste tas med i beräkningen. Bristerna i det framlagda skatteförslaget och den skattepolitik som förts under senare år kan man aldrig dölja med att tala bara om den skatt som sänks och genom att förtiga stigande skatter på områden som drabbar låginkomsttagarna hårdast, nämligen kommunalskatten och de indirekta skatterna. Skattepolitiken har länge kännetecknats av att bolag och stora förmögenhetsägare kommit lindrigt undan samtidigt som skattetrycket skärpts för personer med låga och medelstora inkomster. De provisoriska skattereformer som nu fortlöpande presenteras har hittills inte varit inriktade på att åstadkomma en demokratisk skattepolitik. Från de borgerliga partierna har högljudda rop kommit om skatteorättvisor, men man har aldrig biträtt förslag som skulle innebära en rättvis beskattning. Man har gått i spetsen för att ge bolagen ständigt nya förmåner, och man har avvisat kravet på att ta bort den orättvisa beskattningen av livsförnödenheter. Denna politik skiljer sig inte från regeringspolitiken i de avgörande frågorna. Det är därför som regeringen och ett eller flera borgerliga partier träffar kompromissuppgörelser i den ena frågan efter den andra. Samverkan med borgerliga partier kan aldrig leda fram till en demokratisk skattepolitik. Den kan endast uppnås genom kamp mot kapitalintressena. Vänsterpartiet kommunisternas skattepolitik erbjuder ett bättre alternativ för lågoch medelinkomsttagarna, pensionärerna och barnfamil jerna än den skattepolitik som är resultatet av samspel mellan regeringen och ibland ett men ofta flera borgerliga partier.

Herr talman! Låt mig börja med en allmän reflexion om riksdagens arbetsteknik med hänsyn till att s.k. lottsituationer förekommer också beträffande ett par punkter i det nu aktuella betänkandet. Före den nu gällande ordningen fick en fråga förekomma endast en gång varje riksdag, medan det nu är fritt att aktualisera samma fråga hur många gånger som helst varje riksdag. Detta förhållande skapar utomordentligt säregna situationer i det jämviktsförhållande som nu råder. Riksdagen kan alltså med några dagars eller veckors mellanrum fatta helt olika beslut i samma fråga på grund av fru Fortunas inställning, misstag i kvittningen eller felröstning. Man hade kunnat hoppas att riksdagsledamöterna och partierna känt sitt ansvar inför den situation som nu råder och att man i de frågor som man redan avgjort en gång under innevarande riksdag i fortsättningen endast skulle markera sin inställning med att avgiva särskilda yttranden. Så har nu emellertid inte alltid blivit fallet, utan man har med glatt mod bidragit till att sänka riksdagens anseende genom att försöka åstadkomma sådana dubbla beslut som jag redogjort för. Jag har för min del alltid hävdat att regeringen har ett absolut ansvar att följa riksdagens intentioner och effektuera de beställningar som riksdagen gjort, även om besluten har fattats med en rösts majoritet eller med lottens hjälp. Men om riksdagen fattar motstridiga beslut samma år, har jag full förståelse för om regeringen bortser från dessa och handlar helt efter eget omdöme, samtidigt som jag är på det klara med att riksdagens prestige på detta sätt måste minska. Det får inte bli så att oppositionen får driva en fråga till lottdragning hur många gånger som helst i förhoppning att man förr eller senare ändå måste vinna och att det sedan alltid skall bli det sista beslutet som skall gälla. Hitintills har lottsituationerna, i varje fall vad beträffar skatteutskottet, gällt utredningskrav och beställningar hos Kungl. Maj:t. Regeringen kan då, som jag antytt, bortse från riksdagsbesluten, om de blir motstridiga. Skulle man från oppositionen ställa krav på en annan tolkning av de dubbla besluten eller utvidga området för de upprepade lottdragningsfrågorna till att gälla även omedelbar lagstiftning, tvingas givetvis regeringspartiets företrädare till motattacker. För den händelse att en eventuell lottdragning om tilläggsdirektiv för skatteutredningen om indexreglerade skatteskalor denna gång skulle utfalla i annan riktning än beslutet under vårriksdagen, skulle det t.ex. vara fullt möjligt att redan nästa vecka genom utskottsinitiativ framlägga förslag om upphävande av denna beställning. Men sådana jippon är utskottet inte särskilt intresserat av. Med den liberala praxis som utbildats skulle man kunna hänga på nästan varje skatteproposition förslag om tilläggsdirektiv till skatteutredningen om indexreglerade skatteskalor. Som jag ser det skulle riksdagen på detta sätt inte bara kunna fatta två beslut i samma fråga varje år, utan praktiskt taget hur många beslut som helst. Mot bakgrund av vad jag här anfört är det med största beklagande jag bara kan konstatera att mina vädjanden om avstående från förslag till dubbla beslut vid samma riksdag förklingat ohörda och att riksdagens anseende därigenom kanske fått sig ytterligare en törn. Efter denna utvidgning av ämnet vill jag övergå till sakfrågorna. Vi har under senare år fått vänja oss vid täta provisoriska skatteomläggningar. Jag håller med föregående talare om att detta givetvis inte är bra. Såväl myndigheter som skattebetalare har tvingats att ständigt sätta sig in i nya regler. Man kan givetvis hoppas att 1972 års skatteutredning kan komma att föreslå skatteregler av mera permanent karaktär än vad den tvingats att göra de senaste åren. Men så länge som vi har den inflationsutveckling som vi haft de senaste åren tror jag inte att några skatteskalor eller därmed sammanhängande regler kommer att bli särskilt långlivade. Det är ganska självklart att kunde man få bukt med inflationen, så skulle arbetet med att skapa permanenta skattesystem också bli mycket enklare, men om inflationens främsta drivfjäder är oljepriset eller andra orsaker utifrån står vi oss egentligen ganska slätt här hemma. Det är också ganska självklart att en indexreglering skulle göra det onödigt med täta ändringar av skattesystemet, men därmed löser man ju inte problemet med statens behov av skatter, ett behov som också har en viss förmåga att öka i takt med inflationen. Man klarar heller inte de fördelningspolitiska korrigeringar som det finns skäl att göra vid ändringar av penningvärdet liksom vid ändringar av inkomststrukturen. Är det någon som tror att den skatteomläggning som vi nu diskuterar skulle ha sett ut som den gör, om vi haft indexreglerade skatteskalor i bottnen? Det finns naturligtvis en massa invändningar av teknisk natur som kan göras mot indexreglerade skatteskalor. Jag skall här bara nämna en som exempel: svårigheten att veta hur källskatteavdraget skall konstrueras. Men jag är samtidigt medveten om att de tekniska problemen är det en utrednings sak att försöka finna lösningar på. Däremot förstår jag inte hur man kan förena två så oförenliga ståndpunkter som det finns i olika reservationer från samma parti. Man har nämligen å ena sidan krav på att nästa skatteomläggning skall få en låginkomstprofil och å andra sidan krav på att skatteskalorna skall indexregleras, vilket är en typisk högskattereform. Medan en person i 30 000-kronorsklassen kanske skulle få sin skatt sänkt med 1 000 kronor vid oförändrade inkomster och med dagens inflationstakt, så skulle motsvarande siffra för en 100 000-kronorsinkomsttagare kunna bli nästan den tiodubbla. Den största invändningen mot ett indexreglerat skattesystem är dock att man därmed uppger ännu en försvarsposition i kampen mot inflationen. Ju flera områden som neutraliseras genom indexberäkningar, des to mindre intresse för inflationsbekämpning blir det hos flertalet medborgare. Utskottsmajoriteten håller med reservanterna om att inflationen i första hand skall bekämpas med målmedvetna ekonomiskt-politiska åtgärder, men utskottsmajoriteten tror också att indexreglerade skatteskalor verkar i rakt motsatt riktning. Huvudsyftet med den skatteomläggning vi i dag diskuterar är således att genom skattelättnader för de stora löntagargrupperna ge utrymme för del i standardutvecklingen utan att man därvid behöver höja löneanspråken till en nivå som är orealistisk. Om detta primära syfte är utskottet överens, och det har inte varit någon svårighet att samla utskottet kring propositionen 132 i dess principiella uppläggning. I olika detaljfrågor har dock, som redan framgått av tidigare talares anföranden, meningarna gått isär. I en fråga av stor räckvidd har samtliga borgerliga partier haft en från propositionen avvikande mening, och det gäller propositionens förslag om slopande av avdragsrätten vid 1976 års taxering för under år 1974 erlagda sjukförsäkringsavgifter. Utskottsmajoriteten är medveten om att principiella skäl kan anföras för avdragets kvarvarande och att man kan tala om en viss retroaktivitet i lagstiftningen, men man anser samtidigt att dessa invändningar mister sin tyngd då det från samma tidpunkt genomförs andra skattelättnader, som för nästan alla innebär skattesänkningar av betydligt större värde än en kvarvarande avdragsrätt. Man kan heller inte, enligt utskottsmajoriteten, bortse från att en bevarad avdragsrätt för åren 1976 och 1977 skulle ha inneburit skattebortfall i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Detta är så mycket mera allvarligt i ett läge där den statliga upplåningen, enligt vad man kan förutse, kommer att ligga på en nivå som gränsar till det oacceptabla. Sammanvägningen av de principiella och praktiska konsekvenserna har lett socialdemokraternas och mittenpartiernas representanter fram till att denna fråga knappast skulle må bra av en lottdragning. Man gjorde därför ett försök till sammanjämkning av ståndpunkterna, som resulterade i en stor utskottsmajoritet för ändring av såväl propositionens som motionärernas förslag. Utskottet föreslår således att avdragsrätten begränsas till 500 kronor och alltså får en viss låginkomstprofil, men samtidigt skall statens och kommunernas skattebortfall, som nu har begränsats till 900 miljoner kronor, på något sätt kompenseras, vilket kan ske genom mindre skattesänkningar än som beräknats för dessa år eller genom inkomstförstärkningar. Låt mig understryka att inte heller den socialdemokratiska sidan av utskottet är helt nöjd med överenskommelsen men att man ändå anser den bättre än en lotteriomgång. Innan jag går in på alla de säryrkanden som framställts i de olika reservationerna vill jag ta upp en principiell fråga som gäller både den här skatteomläggningen och kommande skatteomläggningar. Med den ambitionsnivå som kännetecknar dagens riksdagspartier ser jag ingen möjlighet att klara framtida skattesänkningar på den direkta sidan utan inkomstförstärkningar från annat håll. Den underbalansering av budgeten som sker i dag är av den storleksordningen att den borde minskas, varför knappast några framtida sänkningar av den direkta statsskatten kan ske genom ökad upplåning. Den enda finansieringsväg som skatteutredningen kunnat finna har varit ökade arbetsgivaravgifter eller socialförsäkringsavgifter, och jag håller med herr Magnusson i Borås om att det är ungefär samma sak. Jag har en bestämd känsla av att alla de utredningar som funderar på nya reformer inte heller har så mycket annat att komma med för att försöka klara finansieringsfrågan. Företagsskatteberedningen börjar snart för sin del att fråga sig om den har någon meningsfull uppgift när det gäller att utreda principer för företagens inkomstbeskattning som i skatteintäkter nu snart bara betyder en tiondel av andra avgifter som företagen får betala. Nu menar alla professionella ekonomiska förståsigpåare att arbetsgivaravgifter bara är en omväxling av lön till avgifter. Jag delar inte helt den uppfattningen, då jag tror att prishöjningar också får hjälpa till en del. Därutöver betyder omväxlingen att progressiv skatt förvandlas till löneutrymme som inte alltid innebär utjämning. Även om arbetsgivaravgifter till större delen annars skulle ha utbetalats i löner så är en ständig ökning av arbetsgivaravgifterna, byggda på lönesummorna, ändå ett incitament till att försöka få löneandelen så liten som möjligt i varje företag och till att påskynda strävandena till ökad mekanisering. Detta är väl inte alltid så lyckat i ett samhälle som skall snåla på energin och som har mänsklig arbetskraft att tillgå. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att företagsskatteberedningen uppmanats undersöka möjligheterna att ta ut avgifter från företagen på annat underlag än de samlade lönesummorna. Herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro har i sin reservation räknat ut att dagens 45 000-kronors inkomsttagare under 1980 kommer att ha en inkomst av 80000 kronor med den takt som vi har i fråga om lönelyft i dag. Det finns ingen anledning att bestrida den uträkning som gjorts, men däremot kan det ifrågasättas om de skatteskalor som vi i dag har att fastställa skall anpassas därefter. Jag tror att vi kommer att få många ändringar fram till 1980. Reservanternas konstaterande att marginalskatten skärps vid inkomster över 75 000 kronor finns det heller ingen anledning att bestrida. Men man måste ändå ha klart för sig att det blir betydande skattelättnader upp till 100 000 kronor i årsinkomst, och t.o.m. vid en årsinkomst av 150 000 kronor är skattelättnaden lika stor i kronor räknat som för den som tjänar 25 000 å 30 000 kronor. För inkomster över 200 000 kronor om året inträffar visserligen skatteskärpningar, men utskottsmajoriteten menar att dessa skärpningar får man ta av fördelningspolitiska skäl, och några större marginalskatteeffekter uppstår knappast. Den redovisning som gjorts av 1972 års skatteutredning visar också att när man kommer upp i dessa inkomstlägen - omkring 200 000 kronor —- är det stor skillnad mellan den sammanräknade nettoinkomsten och den inkomst man betalar skatt för. Med andra ord kan det uttryckas så att vid så stora inkomster har den skattskyldige råd att använda alla de skattenedsättande åtgärder som finns i form av underskottsavdrag o.d. Detta förhållande berättigar, åtminstone tills vidare, åtgärden att höja skatten längst upp bland inkomsterna utan att därför den statsfinansiellt rätt betydelselösa skärpningen skall betraktas som ren klåfingrighet. Samtliga partier i utskottet har ställt sig bakom de förslag i propositionen som gäller lättnader för de skattskyldiga. Men när det gäller notans betalning så vill herrar Magnusson och Nilsson inte vara med hela vägen, utan man vill fortsätta att leva på skulder under motivering att det behövs fortsatt stimulans för vår ekonomi. Utskottet i övrigt tycker att detta förefaller att vara äventyrligt i ett läge där staten på ett år lånar i storleksordningen 11 miljarder kronor. Personligen skulle jag vilja säga att herrar Magnussons och Nilssons linje i reservationen bjärt kontrasterar mot de linjer som man tidigare följt i det gamla högerpartiet om sunda affärer för landet. I den aktuella partimotionen utlovar man anvisningar på besparingar nästa budgetår, men sådana löften förefaller litet lösliga, och de har väl heller inte tagits upp av reservanterna. Dessa är nu utan vidare beredda att försämra statens finanser med 1,8 miljarder kronor det närmaste året och med ytterligare 1,5 miljarder den tid då full avdragsrätt för sjukförsäkringsavgiften slår igenom. Man ger inga löften om täckning för detta skattebortfall på annat sätt än att ställa hoppet till den besparingsutredning som riksdagen med lottens hjälp begärde i våras. Bakom propositionens finansieringsförslag står de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet och folkpartiets utskottsledamot, men det skall väl också tilläggas att centerpartiets representanter förklarat sig beredda att i stort täcka skattebortfallet, även om jag tycker att det ter sig litet långsökt med en återväxling av en del av arbetsgivaravgifterna för att få fram ett ökat skatteunderlag. Jag vill inte bestrida beräkningarna, men jag ber samtidigt att få slippa att bekräfta dem. Beträffande centerpartiets övriga finansieringsförslag så tycker utskottsmajoriteten att de är rätt intressanta. Höjningen av elskatten för de energislukande företagen kanske vi tycker är berättigad, och det är mycket troligt att en fortsättning kan följa framöver då vi nästan blir helt överens om tagen i den här frågan. Kraven på höjning av bolagsskatten och inkomstskatten för ekonomiska föreningar, som centerpartiet har gemensamt med vänsterpartiet kommunisterna, är också intressant men vittnar om att man inte särskilt mycket är intresserad av skatterättvisa företagen emellan. Det är nämligen inte alls den redovisade nettovinsten som är kriteriet på aktiebolagens skattekraft. Den redovisade vinsten är i de allra flesta fall i stället ett resultat av hur ägarstrukturen ser ut. Har ett aktiebolag många ägare måste vinst redovisas för att dessa skall få utdelning, medan då det rör sig om få ägare dessa kan ta ut avkastningen på det insatta kapitalet utan att redovisa vinst. Detsamma kan för övrigt sägas om andra företag med många delägare som har intressegemenskap med företaget, då man kan ta ut vinsten i form av återbäring av olika slag. Vinst som redovisas i ett aktiebolag och som utdelas beskattas i dag dubbelt, och den samlade skattesatsen blir i många fall 85-90 procent. Det sker naturligtvis ingen riksolycka om den skattesatsen blir 3-4 procent till, som den skulle bli enligt centerpartiets förslag, då det i de flesta fall kommer att falla på den som tål det, men nog tycker jag det skulle vara mycket intressantare att få börja den här skatteskärpningen litet tidigare genom att begränsa alla de åtgärder som vidtas innan både aktiebolag och andra kommit fram till en nettovinst. Av samma skäl vore en progressiv bolagsskatt väldigt orättvis och dessutom helt utan verkan även hos de mest bärkraftiga företagen bara dessa undviker att göra någon utdelning till aktieägarna eller delägarna i en ekonomisk förening. Och det gör som bekant flertalet företag — de ger ingen utdelning. Utskottsmajoriteten har således en negativ syn på dessa förslag, men den direkta orsaken till att man avstyrker kraven som framförts är att företagsskatteberedningen enligt sina direktiv har att pröva hur företagens skatteregler skall utformas. Därmed kommer ju förslagen under prövning, och en påminnelse till företagsskatteberedningen därom är obehövlig. Utskottet har i samband med behandlingen av propositionen 132 också tagit upp en del motioner väckta vid riksdagens början. En av dessa gäller en komplettering av förvärvsavdraget med något slags vårdnadsavdrag. Utskottet har alltid menat att privata levnadsomkostnader som möjliggör för båda makarna att förvärvsarbeta knappast hör hemma i ett skattesystem med konsekvent genomförd särbeskattning. Utskottsmajoriteten är emellertid medveten om att vissa undantag har gjorts från särbeskattningsprinciperna på grund av att övergången från sambeskattningen annars skulle ha blivit för hård, men detta förhållande kan knappast vara ett skäl för att göra ytterligare undantag. Då hela avdragsfloran dessutom ligger under skatteutredningens prövning är detta ytterligare ett skäl att avslå motionerna och reservationen 11. Reservationen 12 av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro avser åter en gammal bekant fråga och handlar om de faktiskt sambeskattades problem. Den reservationen kan enklast besvaras med att läsa upp det efterföljande särskilda yttrandet, där samma herrar är med bland undertecknarna och i vilket yttrande man på grund av att förslag beräknas vara färdiga omkring årsskiftet inte finner det nödvändigt med något initiativ från riksdagens sida. Ytterligare en serie motioner har väckts i olika frågor, där några sedan de avstyrkts av utskottet har resulterat i reservationer med yrkande att motionerna skulle överlämnas till skatteutredningen för beaktande. En sådan fråga rör en begäran att sambeskattningen av kapitalinkomsterna skall ske på sådant sätt att ett grundbelopp på 2 000 kronor alltid skall särbeskattas. Då ett genomförande av ett sådant förslag skulle medföra mycket stora möjligheter till rejäl skatteflykt yrkar utskottsmajoriteten direkt avslag på detta förslag utan att ens förutsätta att det skall prövas av skatteutredningen. Reservationen 16 rör beskattningen av det vårdbidrag som utgår vid vård av handikappade barn. Utskottet erinrar om att det alltid förfäktat en linje som innebär att hjälp till dem som har det svårt i samhället inte i första hand bör lämnas genom skattelättnader utan genom direkta bidrag till dem som behöver hjälpen eller till den hjälpbehövandes vårdare. Utskottet tycker att utvecklingen i detta fall har gått åt rätt håll. Det statliga vårdbidraget har höjts kraftigt och skattebelagts, varvid andre maken förlorar sin skattereduktion, men då det å andra sidan tillkommer förvärvsavdrag för någon av föräldrarna. Vårdbidraget har således förvandlats till en vanlig inkomst. Sammantaget har förbättringarna varit väsentliga. Därtill skall läggas att vårdbidraget enligt den proposition som nu är föremål för riksdagens behandling redan den 1 juli 1976 höjs från 105 procent av basbeloppet till 145 procent av basbeloppet och därefter successivt till 185 procent år 1980. Mot bakgrund av de faktiska förhållandena och då den inslagna vägen med relativt hyggliga bidrag och skattebeläggning motsvarar skatteutskottets principiella ställningstagande yrkas avslag på skrivelseförslagen. Vård av friskt barn är för övrigt heller aldrig avdragsgill. Utöver frågan om indexreglerade skatteskalor vill flera motionärer och reservanter ändra på direktiven för skatteutredningen, och man vill också att riksdagen skall ställa sig bakom uttalanden som skall vägleda utredningen. Utskottet anser sig kunna instämma i en del av de yrkanden som ställts i de olika motionerna och reservationerna men anser detta vara onödigt, då det är självklara ting som ligger inom ramen för utredningens direktiv. Andra yrkanden kanske utskottet i dagsläget inte vill ställa sig bakom, men de ingår ändå självklart i det område som skall prövas av skatteutredningen. Mot denna bakgrund och av vad jag tidigare sagt framgår att utskottsmajoriteten inte är beredd att föreslå riksdagen att fatta beslut om vad skatteutredningen skall syssla med, utan man bör överlåta åt utredningen själv att tolka sina direktiv eller bestämma sig för de nya frågor som utredningen önskar ta upp. Jag har förut nämnt att vi tidigare i år har haft s.k. lottsituation om indexregleringen av skattesystemet. I reservationen 21 återkommer vårens fråga om differentierade arbetsgivaravgifter alltefter företagens bärkraft. Som jag också förut sagt kan jag inte tillmäta dagens beslut något större värde, men låt mig ändå erinra om hur hopplöst det begärda utredningsuppdraget skulle vara. Vad är exempelvis bärkraft? Är det nettovinsten? Vem skall bestämma om en avskrivning är berättigad eller inte? Hur gör man med hopsamlade vinster som så småningom blir handelsvara? Och om det är fråga om en omväxling av löner till arbetsgivaravgifter eller tvärtom, som man tror i en reservation av centerpartiets ledamöter, skall då löntagarna ta ut högre löner av de arbetsgivare som lyckats få en lägre arbetsgivaravgift? Jag vet ait invändningen mot mitt resonemang kommer att bli att det är just dessa problem som en utredning skall klara av. För min del tycker jag dock att man bör ge utredningar en någorlunda rimlig chans att klara av sina uppdrag, men det gör man inte i det här fallet. Utskottet har enhälligt ställt sig bakom propositionens förslag att s.k. egenavgift inte skall utgå på de första 10 000 kronorna av årsinkomsten. En del ledamöter i utskottet har väl gjort detta litet motvilligt — och det kanske jag också har gjort — då en sådan här befrielse från arbetsgivaravgiften inte är särskilt rättvis företagare emellan. Man kan dock till nöds acceptera lösningen av praktiska skäl. Dels blir det lättare att hantera små inkomster av sådan art att de är gränsfall mellan tjänsteinkomst och inkomst av rörelse, dels tillgodoses kravet från egenföretagarna att slippa betala arbetsgivaravgift för de inkomster som kanske i själva verket varit kapitalinkomster. Utskottsmajoriteten, som tidigare år gjort små medgivanden i den senare frågan, anser nu att kraven är tillgodosedda, varför man inte längre har något till övers för de yrkanden som framställts i betänkandets sista reservation. Till slut, herr talman, vill jag något beröra vpk-motionen, som inte har kunnat följas upp med någon reservation, då partiet saknar ordinarie ledamot i utskottet. Enligt överenskommelse skall vpk:s motion ses som en helhet, där huvudvikten ligger vid slopad moms på livsmedel i stället för ändringar i skatteskalan. Då en sådan åtgärd innebär större skattebortfall föreslås höjningar av bolagsskatten och höjningar av progressionen genom ändrade skatteskalor och avtrappning av det s.k. äktamakeavdraget, så att detta inte utgår i höga inkomstlägen. Enligt utskottets beräkningar uppstår ändå på dessa transaktioner ett underskott på ca 800 miljoner kronor för statskassan. Det skall dock erkännas att det från vpk:s sida uttalats att man är beredd att höja andra kapitalskatter för att ta in dessa pengar. Dessutom kommer huvudparten av de 800 miljonerna kommuner och landsting till godo genom att de slipper erlägga arbetsgivaravgifter. Skatteutskottet kan inte dela motionärernas uppfattning att en sådan åtgärd som slopande av mat-momsen nu skulle vara ofarlig och att kontrolltekniska och administrativa skäl skulle vara betydelselösa. Utskottets majoritet vidhåller uppfattningen att systemet med nolltaxa eller en sänkning av taxan för vissa varuslag inbjuder till skatteflykt. Utskottet har tidigare rekommenderat att matpriserna skall sättas ned via subventioner, om man särskilt önskar gynna den sektorn. Så har också gjorts, och den statliga subventioneringen av baslivsmedel uppgår nu till nästan hälften av hela skatteintäkten från mervärdeskatten på matvaror. Det betyder att man praktiskt taget betalar tillbaka hela skatten på de mest betydelsefulla livsmedlen och att en ytterligare befrielse i hög grad skulle gynna andra än låginkomsttagare. Detta är vpk medvetet om, varför man föreslår skärpt marginaleffekt i skatteskalorna. Då lindringen av marginaleffekterna var ett av motiven för hela skatteomläggningen, är det ganska naturligt att utskottet inte kunnat ansluta sig till det paket som presenterats i motionen 1891. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till alla de förslag i betänkande nr 54 som skatteutskottets majoritet står bakom.

Herr talman! Herr Wärnberg började sitt anförande med att beklaga det jämviktsläge vi för närvarande har i riksdagen med 175 socialister mot 175 icke-socialister. Han visade med några exempel vilka utomordentliga besvärligheter detta skapar. Visst kan vi vara överens om att jämviktsläget medför en hel del problem. Det är naturligtvis ett problem att sitta vid regeringsmakten med 41 å 42 procent av svenska folket bakom sig. Men det innebär också problem för oppositionen. För närvarande skriver t.ex. regeringen diktatoriskt direktiven till alla våra utredningar. Utredningsväsendet har stor betydelse i vårt land, och av den anledningen är det också utomordentligt viktigt att oppositionen får möjligheter att påverka de direktiv som skrivs. Det tycker jag inte är fel, alldenstund de båda blocken i dag är exakt lika stora. Jag förstår inte varför man klagar över detta läge. Det finns ett mycket enkelt sätt att lösa problemet, nämligen att regeringen beslutar sig för att återigen fråga svenska folket hur Sveriges riksdag skall vara sammansatt för att den skall vara funktionsduglig. Det är enkelt att göra det genom ett nyval. Sedan tar herr Wärnberg upp problemet med de indexreglerade skatteskalorna. Han menar att i ett inflationistiskt läge måste staten ha mera inkomster, och av den anledningen måste man ha kvar det nuvarande systemet, som innebär att skatterna ökar automatiskt. Ja, i varje inflationistiskt läge måste alla ha mera inkomster — staten, kommunerna, landstingen och framför allt de enskilda människorna. Men vad är det som inträffar här? Även staten kommer att öka sina inkomster i ett inflationistiskt läge, men utöver det kommer staten också samtidigt — på grund av kombinationen med den progressiva skatteskalan — att tillföras ett extra stort inkomsttillskott, vilket däremot varken landsting eller kommuner eller enskilda människor har möjlighet att åstadkomma, utan det blir i stället de som kommer att få betala kostnaderna. Det är detta som vi har reagerat mot och sagt, att det är nödvändigt att i stället införa ett system som kommer att reglera detta förhållande.
Herr talman! Jag vill kommentera bara en punkt i herr Wärnbergs anförande, nämligen det rätt långa avsnitt som rörde inflationsskydd i skattesystemet. Det handlade till en mindre del om frågan i sak och mera om den formella hanteringen i utskott och kammare. Herr Wärnberg menade att hälften av utskottets och kammarens ledamöter inte kände sitt ansvar, att de var glada över att sänka riksdagens anseende etc. Det är en orättvis anklagelse. Vi är medvetna om att man bör söka undvika lottdragningar i frågor som förutbehandlats, men vi har ändå ansett att vi måste nu — inte i en motion väckt i januari nästa år och eventuellt behandlad i kammaren i november-december — ge vår mening till känna. 1972 års skatteutredning måste på allvar ta itu med arbetet på en mera permanent skattereform. Därför bör det redan nu klargöras, om frågan om inflationsskydd får behandlas i den utredningen. Det är riktigt att 1975 års skattereform inte skulle ha fått det utseende den har enbart genom ett inflationsskydd i skattesystemet; reformen är alltför omfattande för det, och ett inflationsskydd är ju inte det enda inslaget i de skattereformer som vi måste ha. Men man skulle genom ett inflationsskydd kunna komma ifrån att inflationen automatiskt leder till större skatteuttag. Det är regering och riksdag som skall besluta om skatterna och om hur mycket pengar samhället skall få till de utgifter som finns. Vi tror att riksdagen kan gå till beslut med ett bevarat anseende. Vi tror också att finansministern skall kunna skriva tilläggsdirektiv med ett bevarat anseende.

Herr talman! Herr Wärnberg uttryckte sin förvåning över att ett och samma parti dels kan uttala att man ville ha en låginkomstprofil på det kommande skatteomläggningsförslaget, dels kan framföra krav på en indexreglering. Det tycks som om herr Wärnberg skulle ha förslaget färdigt till hur en indexreglering skall utformas. Vad vi sagt i vår reservation är att vi anser att 1972 års skatteutredning bör kunna utreda möjligheterna att införa ett skattesystem med inbyggda bestämmelser som anpassar skatteuttaget till ett oförändrat penningvärde. Jag bedömer det på det sättet, att man kan göra en indexreglering av vissa delar av skattesystemet, så att man får en ganska tillfredsställande utformning. Huruvida detta är riktigt eller ej menar jag att 1972 års skatteutredning skall få möjlighet att pröva; vad vi har begärt här är en utredning för att försöka få frågan klarlagd. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Wärnberg uttalar en viss oro för systemet med arbetsgivaravgifter. Det är bara att beklaga att inte herr Wärnberg i år, när det förelåg ett alternativ för att täcka utgifterna i samband med justeringarna av skatteskalorna, är beredd att pröva ett nytt system som inte skulle höja arbetsgivaravgiften. Herr Wärnberg ansåg att vårt förslag till omläggning av elenergiavgiften var intressant. Det förslaget är också ett försök att undvika att de arbetskraftsintensiva företagen drabbas på ett, som vi ser det, orättvist sätt. Man kan naturligtvis diskutera om bolagsskatten är rättvis eller inte. Min uppfattning är att den del av vinsten som investeras i företaget skapar förutsättningar för bättre produktionsresultat i framtiden och därmed bättre underlag för en allmän standardstegring. Därför skall man vara mån om att skapa dessa förutsättningar. Att regeringen själv också har ansett detta visas av de extra investeringsavdrag som vi har haft under en del av 1970-talet. En vinst är ju ett utslag av ökad lönsamhet, och när man tvingas skapa nya inkomstkällor får man försöka ta av den vinsten. Beträffande vårt krav på en progressiv bolagsskatt sade jag att det är svårt att utforma ett sådant system. Men jag framhöll också att vi måste få ett rättvisare system för att ta ut bolagsskatt. Av vad jag redan har sagt om arbetsgivaravgiften framgår att nu känner även socialdemokraterna en viss oro för dess konsekvenser.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att redovisade nettovinster inte är kriterier för vinstbeskattning. Man får emellertid inte glömma att vpk vid flera tillfällen har krävt en särskild utredning om alla former av skattefusk och skatteflykt. Beträffande talet om att vpk-förslaget innebär en skärpning av marginalskatterna vill jag påpeka att det i så fall gäller mycket höga inkomster, och det trodde jag inte att herr Wärnberg skulle rikta någon invändning mot. Herr Wärnberg anför att ett slopande av matmomsen skulle gynna andra grupper än dem som bäst behöver gynnas. Jag är lika förvånad varje gång jag hör detta argument. Med samma logik skulle man ju kunna säga att prisstegringar är angelägna. Alla prishöjningar och höga matpriser missgynnar i första hand människor med låga inkomster, barnfamiljer och pensionärer — alla dem som får använda större delen av inkomsterna till livsmedel. Ett slopande av matmomsen menar vi därför är den för dessa grupper bästa skattepolitiska reformen. När utskottet som skäl för att avvisa vpk-kravet om slopad livsmedelsmoms hävdar att subventionerna i vissa fall medför större sänkningar än slopad moms vill jag fråga herr Wärnberg: Hur många varor gäller det? Hur stor del av livsmedelskonsumtionen omfattas av dessa subventioner? Om utskottets skrivning skall ha någon mening måste det ges besked på dessa frågor. Jag vill också be herr Wärnberg tala om hur många länder som inte har differentierad moms med lägre procentsats på livsmedel. Om utskottets tal om erfarenheter från företagna resor skall ha någon mening krävs besked också på den punkten. Det som är möjligt i andra länder bör vara möjligt också i vårt land.
Herr talman! Jag tror att herr Magnusson i Borås något har missförstått mig. Jag har inte alls klagat på att oppositionen vill ha något att säga till om när det gäller direktiven till utredningen — oppositionen är i sin fulla rätt att motionera härom. Vad jag har anmärkt på är att den gör det två gånger om året, och det kanske blir flera gånger om året — vad vet jag. Om dessa lottsituationer kommer att gå emot varandra, så måste regeringen känna sig oförhindrad att inte bry sig om dem. Då visar riksdagen att den inte vet vad den vill. Vad jag hela tiden klagat över är att man inte nöjer sig med att lotta en gång om året i varje fråga och på så sätt markera sin inställning. Annars riskerar riksdagen att även regeringspartiet går till en motattack och börjar lotta. Det kan bli så att man förlorar lottningen i en fråga som man en gång har vunnit. Så har vi hittills inte velat göra, för jag anser att det är ett missbruk av den situation vi har i dag. Jag tog i rätt kraftigt när jag talade om inflationen och då inte bara mot mera formella ting. Jag anser helt enkelt att ett inflationsskydd, i form av indexreglerade skatteskalor, skulle motverka strävandena att hindra inflationen. Hur menar ni som önskar ett inflationsskydd att det skall utarbetas om inte indexregleringarna som finns i dag skall följas? I den skatteomläggning vi i dag håller på att besluta om höjs skatten för en person med en inkomst på 200 000 kronor. Om vi i stället hade haft ett index, som måste vara byggt på konsumtionsprisindex eller någonting sådant, skulle denne inkomsttagare ha fått en skattelindring på 10 000-tals kronor i stället för en höjning på 2 000. Indexreglering verkar på det sättet. En indexreglering har en höginkomstprofil. Om nu indexregleringarna skall sättas ur spel över 50 000, 100 000 eller 200 000 kronors inkomst, är det inte mycket med indexregleringar. Då måste ändå frågan varje gång den kommer upp här i riksdagen tas under omprövning såsom vi gör i dag. Därför fyller indexregleringen inte någon större uppgift. Sedan kom man här in på vinsten i företagen och ansåg att den måste vara ett kriterium på ett bärkraftigt företag. Jag anser att det är fel. Vinst i företag trollas helt enkelt bort om det gäller fåmansbolag. Antingen tas pengarna ut i form av lön eller på något annat sätt. Det finns många andra sätt att välja på. Därför är inte vinst i ett aktiebolag kriteriet på om företaget är bärkraftigt, har ökad lönsamhet eller någonting sådant. Till herr Berndtson skulle jag vilja säga att vårt skäl till att inte vilja slopa matmomsen är tekniskt. Jag tror inte att det går att klara en avskiljning av den sektorn från den övriga. När vi har varit ute i andra länder och undersökt momsfrågan, har vi fått den uppfattningen att de som har differentierade skatter självklart får finna sig i ett och annat svinn. Det vill vi inte göra här i landet. Jag skall fortsätta att bemöta herr Berndtsons inlägg litet senare i debatten.
Herr talman! Herr Wärnberg frågar hur vi menar att systemet med inflationsskydd skall utarbetas. Det är ju just den saken som skatteutredningen skall fundera över. Att överväga olika tekniska lösningar bru kar vara statliga utredningars uppgift. Men vi får inte ens skicka frågan till skatteutredningen.

Herr talman! Herr Wärnberg slog till reträtt när det gällde kritiken mot oppositionen för att vi kräver ändringar i direktiv till utredningar. Om man kräver ett hänsynstagande från oppositionen är det klart att vi på alla sätt kan tillmötesgå ett sådant. Men det borde då rimligen också krävas att regeringen visar större hänsyn när den skriver sina direktiv till utredningarna och tar litet mera hänsyn till vad oppositionen framfört i sina motioner, speciellt med hänsyn till det jämviktsläge som vi för närvarande har. Om herr Wärnberg kan få regeringen att göra det i fortsättningen, är jag ganska övertygad om att vi också kan resonera om sådana tekniska detaljer som dem han förde in i debatten i sitt senaste anförande. Herr Wärnberg och jag är tydligen överens när det gäller arbetsgivaravgifterna. Jag tror också att, om man höjer arbetsgivaravgifterna på det sätt som denna proposition innebär, det alldeles säkert kommer att leda till prisförhöjningar. Jag tror inte att det blir möjligt att åstadkomma det hänsynstagande som erfordras när det gäller kostnadsläget i framtiden, utan det kommer alldeles säkert att påverkas av dåvarande förhållanden. Herr Wärnberg säger att vi inte skall ha dagens skatteskalor 1980. Det hoppas jag innerligt att vi inte skall ha, men vad vi varnade för i vår reservation och vår motion var att om man skärper marginalbeskattningen i mellaninkomstlägena och strax ovan på ett sådant sätt som för närvarande sker vid varje skatteomläggning, kommer man till sist i en omöjlig situation. Vi kan i alla fall inte mena att de höjningar av löner på 90 000 och 100 000 kronor, och även därutöver, som t.ex. staten och samhället betalar ut skall tas tillbaka till 100 procent. Det kan inte vara avsikten och det förmodar jag att varken herr Wärnberg eller någon annan menar att man skall göra. Det är därför nödvändigt att få en ändring. Sedan påstår herr Wärnberg att herr Yngve Nilsson och jag skulle vara ansvarslösa eftersom vi inte är med och betalar räkningen. Vi betalar räkningen för sjukförsäkringsavgiftens överförande från de enskilda människorna till företagen, sedan är vi inte med längre. Men, herr Wärnberg, detta berör ju framtiden. Vi har krävt besparingar och jag är övertygad om att hela denna riksdag i fortsättningen kommer att få vara med om besparingar på budgeten för att man skall få det hela att gå ihop. Vi får diskutera olika möjligheter när budgeten för nästkommande år presenteras. Då får vi också lägga fram våra förslag liksom regeringen lägger fram sina.
Herr talman! Vi har begärt en utredning beträffande indexregleringen. Som jag ser det finns det möjligheter att utforma ett system som inte totalt anknyter till konsumentprisindex. Jag skall inte gå in på detta utan det är, som herr Mundebo nyss sade, utredningens sak att ta sig an denna uppgift om riksdagen ger den rätt att göra det. Tvisten gäller framför allt huruvida skatteutredningen skall ha rätt att ta upp denna fråga eller inte. För närvarande har utredningen inte möjlighet att ta upp frågan, även om den skulle finna en framkomlig väg att lösa problemet. När det sedan gäller vinstbeskattning av bolagen säger herr Wärnberg att man kan ta ut vinsten på olika sätt. Jag menar att den del som stannar i företaget skall man vara mån om, den innebär en stimulans av företagets utveckling. Om man däremot tar ut vinsten som lön beskattas denna efter den progressiva skatteskalan och på det sättet drabbas den av en ganska hög beskattning. Jag anser att det finns starka skäl, inte minst mot bakgrund av det resonemang som förs i reservationen, att verkligen försöka att i större utsträckning lägga skatten där det verkligen finns en vinst och en bärkraft. Ingen kan förneka att det företag som redovisar en stor vinst också har möjligheter att bära en större andel av kostnaderna för vårt samhälle.
Herr talman! Herr Wärnberg ser svårigheter i att fastställa vad som är livsmedel, om man skulle befria livsmedel från mervärdeskatt, men jag har svårt att förstå att det skulle vara ett oöverkomligt problem. Vad som är livsmedel fastställs i en rad andra sammanhang både när man studerar prisutveckling och mycket annat. Vi har för övrigt i våra motioner preciserat vad vi anser vara sådana livsmedel som skulle undantas från beskattning. Herr Wärnberg säger att skälen för avstyrkandet är tekniska. Det skulle bli svinn, hävdar han. Jag upplever detta som ett nytt argument och eftersom herr Wärnberg lovade komma igen med ytterligare kommentarer till vår motion skulle jag vara intresserad av att han förklarade på vilket sätt detta svinn skulle uppstå. Låt mig slutligen säga att avskrivningsreglerna för bolagen naturligtvis måste ändras. Det är ett krav som vi från vpk vid flera tillfällen har framfört.
Herr talman! Låt mig börja med herr Berndtson och säga att jag har inga som helst svårigheter att fastställa vad som är matvaror eller inte matvaror. Däremot tror jag att det kommer att uppstå rätt stora svårigheter för dem som skall ta ut de olika skatterna, inte därför att de inte vet skillnaden, utan därför att det kommer att säljas mycket annat som matvaror. Det är andemeningen i vad jag sagt om svinn. Så vill jag upplysa om att de livsmedel som i dag har subventioner som motsvarar matmomsen är de s.k. tunga livsmedlen, som vi har prisstopp på. För övrigt står det i vpk:s egen motion att allteftersom inkomsten stiger ökar konsumtionen av matvaror, kanske t.o.m. dyrare matvaror. Skattelättnaden i kronor räknat stiger då med inkomsten, och därför vill vpk ha en skatteskärpning på andra håll för att kompensera detta. Så till herr Magnusson i Borås. Vi talar om helt olika ting när jag säger att ni håller på att fördärva riksdagens anseende. Jag har aldrig förmenat er att verka för att regeringens olika direktiv skall se ut på det ena eller andra sättet. Vad jag tycker är fel är att ni, när ni får avslag, kommer tillbaka en vecka, 14 dagar eller en månad senare med ett nytt förslag i förhoppning att ni förr eller senare skall vinna en lottning. Så kan man inte hålla på därför att då fördärvar man riksdagens anseende. Vi har aldrig hittills gjort någon sådan motattack om vi förlorat en lottning. Jag hävdar fortfarande att moderata samlingspartiet inte vill betala notan för de direkta skattesänkningarna på skatteskalorna. Det fattas för närvarande 1 800 miljoner kronor och ytterligare 1,5 miljarder kronor den dag avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften skall betalas. Vad är egentligen en indexreglering värd, herr Josefson, om den inte skall bygga på de index vi i verkligheten har? Skall vi hitta på en indexreglering som är olika för den som tjänar 200 000, 100 000 och 50 000 kronor? En indexreglering måste väl ta hänsyn till penningvärdeförändringen, och den måste vara lika för alla inkomsttagare. Gör man inte så är en indexreglering ingenting värd. Då tvingas man att göra om den varje år. I så fall kan vi lika gärna ha den ordning som vi har för närvarande.

Herr talman! I ett anförande för någon vecka sedan gjorde fru tredje vice talmannen Nettelbrandt gällande, att dagens prisstegringar drabbar medborgarna och inte minst låginkomsttagarna hårdare än skatterna. Jag skall inte försöka gradera vilket som är värst, prisstegringar eller skattehöjningar. Den ena företeelsen är ju delvis en följd av den andra. Men vad som är väsentligt, det är att politiken nu helt inriktas på att få prisstegringarna under kontroll. Inflation är ett samhällsont. Den slår hårdare mot den fattige än mot den rike. Pensionären och småspararen är särskilt utsatta. I dag ger räntan inte ersättning för kapitalförstöringen. Räntan beskattas dessutom. Flera års sparande kan ätas upp av ett enda års inflation. De stora kapitalägarna, som har sina pengar placerade i fastigheter och värdepapper, de klarar sig nog. Men den vanlige medborgaren — våra svenska familjer — upplever hur levnadsstandarden nära nog automatiskt urholkas. Varje månad kan svenska husmödrar konstatera hur pengarna i börsen eller plånboken förlorar i värde. Hushållens vanliga förbrukningsartiklar, nästan allt det som vi dagligen rör oss med, och den stora klump som hyrorna utgör ökar oavbrutet. Inflationen har en egen inneboende dynamik. Den förökar sig själv. Prisstegringsvågen skapar inget motstånd mot nya prisstegringar. Däremot skapar den ett naturligt behov hos alla som drabbas därav att försöka skydda sig, att kompensera sig, genom höjda löner eller nya och ökade subventioner. Men höjda löner som skall täcka de prisstegringar som redan inträffat eller som man förväntar sig skall komma nästa år späder ytterligare på kostnadsutvecklingen. Lönehöjningar som ligger över produktivitetsutvecklingen i samhället slår tillbaka mot hela samhället. Kostnaderna stiger. Priserna stiger. Inflationen blir bara värre. I sin tur utlöser detta nya kompensationskrav, som ger inflationshjulet ännu snabbare rotation. ”Ingenting kan mera effektivt bygga upp en fortsatt rullande inflation än tendensen i lönerörelserna att kompensera sig också för väntade penningvärdeförsämringar” — har herr Helén framhållit. Han har naturligtvis rätt. ”Inte heller för löntagarna kan en accelererad kapplöpning mellan löner, priser och skatter vara meningsfull.” Det är också ett uttalande av herr Helén. Han har naturligtvis rätt även i det hänseendet. Det är ingenting nytt som herr Helén har konstaterat. Det är helt enkelt ekonomiska naturlagar, som jag i debatt efter debatt i likhet med andra ansvariga politiker har hänvisat till. Under den senaste tolvmånadersperioden låg uppgången i konsumentprisindex i storleksordningen 12 procent, trots att vi har subventionerat vissa livsmedel. I verkligheten var alltså inflationen ännu högre. Det framgår bl.a. av nettoprisindex, som anger en stegring av ungefär 14 procent. Subventioneringen av livsmedelspriserna får vi ju under alla förhållanden betala. Inte på prissidan utan i form av högre skatter än vad vi annars skulle ha behövt räkna med. Inflationsprocessen är dessutom ägnad att urholka förtroendet för statsmakterna och respekten för de politiker som ytterst bär ansvaret för penningvärdet. Världsinflationen kan därför få allvarliga konsekvenser för folkstyret. Historien ger oss upprepade exempel på hur samhällen har brutits ned genom att de ansvariga inte har kunnat garantera penningvärdet. Det är i pengar som allas våra arbetsinsatser mäts. Det är pengarna som utgör resultatet av allas vår möda. Det är samma pengar som vi använder för att kunna äta, för att kunna bo och leva. När pengarna förlorar i värde, drabbas hela folket. Att bekämpa inflationen är alltså en nationell angelägenhet. Det allra viktigaste syftet med den s.k. Hagaöverenskommelsen har dess tillskyndare påstått vara att skydda penningvärdet. Jag har redan tidigare kritiserat Hagauppgörelsen, därför att den verkligen inte utgjorde ett program som innebar — som det har brukat heta — ”spjärntag” mot inflationen. Uppgörelsen redovisade inga som helst konkreta åtgärder - endast en förväntning om att löntagarna i den kommande avtalsrörelsen 1975 skulle ta hänsyn till den skatteomläggning som skatte utredningen förordat; något som löntagarorganisationerna också har utfäst sig att göra. Om det är sådant som skall betecknas som ”spjärntag” mot inflationen, då har man inte stora anspråk på begreppet ”spjärntag”. Och inte heller vittnar det om någon insikt om hur stort och svårt inflationsproblemet är. Och hur bedömer man i dag de krav på löneökningar på mer än 20 procent som har framförts? Det borde stå klart för var och en —- LO:s egen ekonom herr Odhner har ju själv sagt det — att om sådana lönekrav genomdrivs kommer inflationen att få ytterligare bränsle. Låt mig emellertid redan i detta sammanhang klart deklarera att jag kan förstå löntagarorganisationerna. Det är deras uppgift att tillgodose sina medlemmars intressen. Det är deras uppgift att verka för att löntagarna får sin rättmätiga andel av resurstillväxten i samhället och att de inte drabbas av konsekvenserna av den fortgående penningvärdeförsämringen. Uppgiften att svara för penningvärdet ligger hos statsmakterna. Det är regering och riksdag som skall vidta de åtgärder som behövs för att skapa ett stabilt penningvärde, att med andra ord se till att det klimat inom vilket lönerörelsen utspelas blir sådant, att arbetstagarnas krav kan tillgodoses utan men för hela samhällsekonomin och ytterst för dem själva. Jag sätter inga frågetecken för själva matematiken bakom LO:s lönebud. En genomsnittlig heltidsarbetande LO-medlem har i dag en årsinkomst på mellan 35 000 och 40 000 kronor. Med det nu aktuella skatteförslaget blir marginalskatten 57 procent. Av varje ny hundralapp får arbetstagaren alltså behålla 43 procent. LO har begärt en direkt löneökning på drygt 15 procent. Detta skulie ge den genomsnittlige LO-medlemmen 5 600 kronor mera. Efter skatt får han behålla 2 400 kronor. 3 200 kronor går alltså omedelbart bort i skatter. Ökningen av nettolönen jämfört med i år skulle, om man tar hänsyn till detta, ligga på omkring 9 procent. Därutöver skulle löntagaren från årsskiftet få en viss sänkning av den direkta skatten genom det förslag som vi nu diskuterar här i kammaren. Det skulle avsevärt förbättra hans situation, om det inte förhöll sig så, att kommunalskatterna också kommer att väsentligt höjas. Den genomsnittliga kommunalskattehöjningen torde ligga på omkring 1:20 eller 1:30 kronor. Den sammanlagda förbättringen för vår arbetstagare skulle alltså uppgå till ungefär 12 procent nästa år. Det låter väldigt bra, men då har ingen hänsyn tagits till prisstegringarna. Om det verkliga utbytet av allt det som nu håller på att ske — den s.k. reella lönehöjningen — skulle bli 3 procent som LO har begärt, då förutsätter detta att prisökningarna nästa år stannar vid 9 procent. Under den senaste tolvmånadersperioden har — som jag nyss sade - konsumentprisindex gått upp med 12 procent. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1973 och 1974 uppskattas höjningen till 9,8 procent och mellan genomsnittslägena för 1974 och 1975 till ca 11 procent. Den genomsnittliga prisökningen blir — som kon junkturinstitutet framhåller — ”betydligt större än prisökningen under årets lopp”. För åren 1974 och 1975 sammantagna skulle detta innebära en penningvärdeförsämring på över 20 procent. Då har man ändå inte räknat med lönekrav av den storleksordning som nu diskuteras, alltså omkring 20 procent och däröver. Min redovisning av dessa fakta leder alltså fram till slutsatsen att det —- för att uttrycka sig försiktigt — finns högst betydande risker för att det nya avtalet, när det väl är träffat, trots de höga nominella lönekraven inte kommer att visa sig räcka till för att täcka de prishöjningar som kommer att inträffa. Det skulle alltså inte bli fråga om någon reell löneökning på 3 procent, som LO har hoppats. Inflationen kommer nämligen att ha tillförts ytterligare bränsle. Kapplöpningen mellan löner, priser och skatter kommer att fortsätta. För vanligt folk — även för dem som inte är särskilt ekonomiskt skolade —- är det nog i dag alldeles uppenbart att om man måste begära en löneökning på över 20 procent för att öka köpkraften med 3 procent, då måste någonting ha gått alldeles snett. Jag tror också att 90 procent av svenska folket har fullt klart för sig, att sådana företeelser verkligen inte bidrar till att stabilisera vårt penningvärde. Om man genomför löneökningar av den storleksordningen och också tar hänsyn till inflationen utomlands kommer det att få verkningar på den svenska marknaden som leder till att prisstegringen nästa år ligger betydligt högre än vad konjunkturinstitutet och myndigheterna här hemma har räknat med. 1975 års avtalsrörelse kan efter de inledande framstötarna befaras bli både besvärlig och utdragen. I och för sig är detta oroande. Finansminister Gunnar Sträng brukar säga, om jag inte minns fel, att de segslitna löneförhandlingarna under första halvåret 1971 utgjorde en av de viktigaste orsakerna till att den ekonomiska avmattningen i början av 1970 talet blev så kraftig och varade så länge. Att avtalsrörelsen kan ha varit en bidragande orsak, kan jag hålla med om. Men det var långtifrån hela förklaringen, som bekant. En lång avtalsrörelse är inte desto mindre besvärande för hela det ekonomiska klimatet. Årets avtalsrörelse underlättas verkligen inte av att de ekonomiska utsikterna utomlands i dag är betydligt dystrare än de var för bara några månader sedan. Ett antal färska tidningsklipp är belysande. På en och samma dag presenterades EG-kommissionens varningar för sämre tider, OECD:s prognoser om lägre tillväxt, förutsägelser om en alltmer tillspetsad kris inom bilindustrin och statistiska centralbyråns konstaterande att priserna i Sverige på ett år ökat med mer än 12 procent. USA befinner sig i ett besvärligt nedgångsskede. EG förutser inget utrymme för höjd levnadsstandard under de närmaste åren. Förutsägelserna för den svenska exportutvecklingen har blivit alltmera negativa. Det finns risk för att den stimulans för hela den svenska ekonomin som en god exportkonjunktur skulle utgöra och som konjunkturinstitutet också har att räkna med i sina prognoser kommer att utebli eller i varje fall bli mera begränsad än vad man hade räknat med. Om vi skall kunna undvika stagnation och en ny sysselsättningskris i Sverige, kan vi alltså behöva stimulera den inhemska efterfrågan. Och då får vi inte stirra oss blinda på budgetsaldon på samma sätt som regeringen gjorde 1971 och 1972. Konsekvenserna för den svenska hemmamarknadsindustrin kan i så fall bli utomordenligt allvarliga. Herr talman! Hagauppgörelsen var inget ”spjärntag” mot inflationen. Vi har sagt det förut, och vi upprepar det. Det som skett i avtalsrörelsen visar att vår kritik var berättigad. Dagens skatteomläggning är, om man vill se den som ett led i en verkligt kraftfull antiinflationspolitik, ungefär som att spotta i havet. Vårt gamla skattesystem har fortfarande samma förödande konsekvenser för lönematematiken som tidigare. Även om vi just nu justerar marginalskatterna, blir det ingen ändring i sak. Skatterna är och förblir själva motorn i den svenska spiralen: skatter — priser = löner. Jag är alldeles övertygad om, herr talman, att vårt lands medborgare upplever dagens läge på det sätt jag här har beskrivit. Och om det är på det sättet att de tycker och tänker så, finns det anledning att vidta betydligt mer drastiska åtgärder för att i varje fall försöka komma till rätta med inflationsutvecklingen eller att åtminstone dämpa prisstegringarna. Det är en god regel i vårt land att politiker inte skall blanda sig i avtalsrörelser. Förra året och i år gjordes vissa avsteg från den principen genom skatteomläggningarna. Och i och för sig var de avstegen motiverade. Vad man än tycker om Hagauppgörelsen, bör detta sägas. Men risken för en fortsatt penningvärdeförsämring är i dag större än tidigare, och då kan inte statsmakterna bara sitta med armarna i kors och registrera vad som sker. I dagens första anförande i denna debatt strök herr Josefson under detta liksom också alla partiers ansvar för utvecklingen. Låt mig därför, herr talman, i allra största korthet utveckla vad jag tycker att statsmakterna just nu bör göra. Det är inget, finansminister Gunnar Sträng, i alla detaljer färdigt förslag jag presenterar, utan det är en skiss till ett handlande som kan leda till att vi får prisutvecklingen under kontroll. 1. LO har förklarat sig eftersträva en verklig förbättring för sina medlemmar — alltså en ökning av deras reella köpkraft — med 3 procent nästa år. Också Arbetsgivareföreningen har uttalat att en köpkraftsökning av denna storleksordningen bör vara möjlig. I det avseendet föreligger alltså överensstämmelse i uppfattningarna. Konjunkturinstitutet har räknat med att konsumtionen nästa år skulle kunna öka med 2 procent. De reala disponibla inkomsterna skulle enligt konjunkturinstitutet kunna ligga på 3 procent. Det är samma tal som de andra parterna angivit. Därför har jag tagit fasta på siffran 3 procent. Det bör alltså vara ett rimligt mål för att öka hushållens köpkraft. Jag tycker att det är berättigat att vi gemensamt strävar mot det målet. 2. Statsmakterna — dvs. regering och riksdag — bör därför för 1975 ställa sig som garanter för en ökning av reallönerna efter skatt av denna storleksordning. 3. I gengäld bör statsmakterna kräva betydligt större återhållsamhet på lönesidan än den som kommit till uttryck i de nu framförda kraven. ”Det finns utrymme för en reallönehöjning inom den ram som LO angav”, skrev Arbetarbladet nyligen. ”Den viktigaste ambitionen måste vara att åstadkomma en sådan,” — dvs. en reallönehöjning — ”inte att i och för sig pressa upp lönesummor som bara är inflationspengar”, fortsätter tidningen Arbetarbladet. Regeringen har föreslagit att arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter skulle öka med 4,1 procentenheter. Vi moderater har gått med på en höjning av arbetsgivarbelastningen med 2,7 procentenheter. Den lönekostnadsökningen är ofrånkomlig, vilket av de här måtten man än tar. Från löntagarsidan har också framförts krav på satsningar för speciella lönegrupper, bl.a. ett låglönepåslag som skulle motsvara en kostnadsökning på 2,8 procent. Utrymme för de satsningarna — alltså både höjningen av arbetsgivaravgifterna och låglönepåslaget — måste ingå i avtalsrörelsen. Slutsatsen blir att de nominella lönekostnadsökningarna under 1975 med beaktande av de här faktorerna bör begränsas, så att deras effekter på den inhemska prisutvecklingen kan stanna vid högst 2 å 3 procent, för att ange ett visst mått. 4. Den statliga garantin för en reell nettoinkomstförbättring på 3 procent bör åstadkommas genom att staten åtar sig att justera ner skattebelastningen så, att målet kan nås. Här kan man operera med både direkta och indirekta skatter. En justering av uttagsprocenten är möjlig då det gäller den direkta skatten, exempelvis vid halvårsskiftet. Vilka justeringar som kan behövas kommer ju att bero på den faktiska prisutvecklingen under första hälften av 1975. Sedan kan de här åtgärderna på direktskattesidan behöva kompletteras med justeringar av mervärdeskatten senare under vårens eller höstens lopp. 5. Vår svenska inflation påverkas också av inflytelser från utlandet; det är ju alldeles obestridligt. Konjunkturinstitutet har räknat med att ungefär hälften av vår inflation i år beror på internationellt bestämda priser. Det är sant. Däremot vore det osanning, om man därutöver ville göra gällande att vi inte hade någon möjlighet att begränsa de utländska prishöjningarnas genomslag på den svenka prisnivån. Men skall vi kunna göra det, förutsätter det att vi verkligen kan genomföra en inhemsk stabiliseringspolitik av ungefär det slag som jag har skisserat och samordna den stabiliseringspolitiken med växelkursanpassningar som motsvarar våra inhemska stabiliseringspolitiska strävanden. Ju bättre vi lyckas här hemma, desto större möjligheter har vi att göra en sådan anpassning. En sådan uppskrivning av kronan i förhållande till utländska valutor utgör i själva verket en logisk ekonomisk följd av en klok inhemsk politik. Kan vi genom en lugn avtalsrörelse undvika alltför stora kostnadsökningar för exportindustrin, är en häremot svarande uppskrivning av kro nan eller mera automatiska anpassningar av kronan inom ramen för den rörliga växelkurspolitiken att betrakta som fullt konsekventa åtgärder — eller hur, herr Sträng? Hur stora sådana växelkursförändringar bör vara kan vi naturligtvis inte diskutera här i riksdagen, och det beror dessutom på hur vi lyckas i våra ansträngningar. Och vi kan inte heller här diskutera vilka konsekvenser det kan bli för den svenska räntenivån. Sådana ting hör inte hemma i parlamentsdebatten. Men en sak bör naturligtvis slås fast, och det är att ett program av det här slaget inte försvårar det nödvändiga internationella samarbetet på valutapolitikens område, vilket vi måste sträva efter. Det ligger klart i svenskt intresse att vi kan åstadkomma ett bra samarbete. Sådana här åtgärder skulle vidare minska spännvidden mellan lönsamhetsutvecklingen i exportindustrin och på hemmamarknaden. Den spänningen har ju ibland betraktats som ett hinder för en solidarisk lönepolitik. Man skulle då inte behöva tillgripa åtgärder av det slag som de tvångsvisa investeringsfondsavsättningarna utgör. Den politik jag talar om här skulle alltså underlätta den solidariska lönepolitiken, både för arbetstagarna och för näringslivet. De påfrestningar som den har inneburit för vissa branscher, exempelvis textilindustrin, skulle minska. 6. Den här skisserade lösningen förutsätter naturligtvis också en stark prisåterhållsamhet inom näringslivet. Och jag vill påminna finansminister Gunnar Sträng - om han nu har glömt bort det, vilket jag inte tror att han har gjort — om att han själv i mitten av 1960-talet tog initiativet till en manifestation av hela det svenska näringslivet om frivillig prisåterhållsamhet. Kooperativa förbundet, Lantbruksförbundet, Köpmannaförbundet, Handelskamrarnas nämnd, Industriförbundet, Grossistförbundet och Hantverksoch industriorganisationen gjorde då ett gemensamt uttalande om att alla ansträngningar från deras medlemmars sida borde göras för att — och jag citerar — ”undvika penningvärdeförsämring med dess sociala och ekonomiska konsekvenser för konsumenter och näringsliv samt för vår internationella konkurrenskraft”. 7.

Det är naturligtvis inte möjligt att bibehålla en pris-, löneoch skattepolitik av det här slaget under någon längre tid. Uppgörelsen bör därför i första hand gälla år 1975, allt i förhoppning om att världskonjunkturen och världsekonomin skall komma in i sådana banor att vi sedan kan återgå till mera normala, fria avtalsförhandlingar. Om fortsatta åtgärder kan behövas efter 1975 får vi överväga senare. Men det andrum som vi på detta sätt skulle skapa bör utnyttjas till att forcera en mer genomgripande förändring av vårt skattesystem. Vi behöver ett skattesystem utan de nuvarande inflationsdrivande faktorerna. Slutligen, herr talman, den fråga som kanske flera ställer sig: Vad kostar nu det här? Ja, det beror ju på vilka jämförelser och utgångspunkter man har. Jag har redan påmint om att konjunkturinstitutet räknat med en treprocentig ökning av hushållens reala disponibla inkomster under 1975. Mitt förslag innebär inte att den privata konsumtionssektorn skall tillföras mera. Ur samhällsekonomisk synvinkel får det som jag föreslår alltså samma konsekvenser som konjunkturinstitutet har tänkt sig. Och jag har inte skisserat någonting som kommer att leda till ökade vinster i näringslivet, om man nu är rädd för sådant, och det är man ju på sina håll. Jag har inte föreslagit någonting som innebär någon väsentlig omfördelning av samhällets tillgångar. Vad jag har skisserat är helt enkelt ett program mot en förödande inflation. Vi behöver ett sådant program nu. Jag är — det upprepar jag — alldeles övertygad om att svenska folket i dag är medvetet om de skrämmande konsekvenserna av en fortsatt inflationistisk prisutveckling och om att löntagarna själva aldrig kommer att kunna hinna med om kapplöpningen mellan priser, skatter och löner får fortsätta på det sätt som fallet har varit. Det finns alltså i dag psykologiska förutsättningar för krafttag av det här slaget. Regeringen bör vidta sådana.
Herr talman! Herr Bohman framhöll bl.a. att Hagaöverenskommelsen inte var något program mot inflationen — att det inte var något spjärntag mot inflationen. Det är inte något heltäckande program och har aldrig utgetts för att vara det. Det fordras fler spjärntag än så för en effektiv kamp mot inflationen. Men på ett par punkter var och är överenskommelsen betydelsefull utöver det som skatteoch pensionsreformen betyder för de enskilda människorna. Den betydde att två partier var beredda att inte bara besluta om två reformer utan också att betala dem, och det är viktigt i en situation av stark inflation. Vad gör då herr Bohman när vi i dag och i morgon beslutar om reformer som tillsammans kostar 8 miljarder? Bara till en del medverkar han till finansieringen av dessa två reformer. Det är knappast någon kamp, några spjärntag mot inflationen. Det är snarare en insats för att stimulera fortsatt inflation, och på den punkten är moderata samlingspartiet ensamt bland i riksdagen företrädda partier. Då herr Bohman nu skisserar ett handlingsprogram är jag med på en del av punkterna, men jag saknar den väsentliga viljan att finansiera två så omfattande reformer. Ett inslag är bra, och det är den stabiliseringspolitiska konferensen, då partier och organisationer tillsammans skulle kunna resonera om ett program. Jag tror faktiskt att det är en bättre väg att vid en sådan konferens tillsammans resonera om hur ett program skall se ut än att partier talar om för förhandlande organisationer hur de skall hantera förhandlingarna.
Herr talman! Jag skall inte ta upp en debatt med herr Mundebo. Jag vill bara konstatera vad jag trodde att alla visste, nämligen att de ekonomiska utsikterna för nästa år redan i dag kan bedömas vara sådana att vi behöver sätta in stimulerande åtgärder. Om vi tillgriper dem redan nu eller om vi gör det något senare har ingen betydelse för penningvärdeförsämringen. Det avgörande för min kritik mot Hagaöverenskommelsen var att den inte innebär det ”spjärntag” mot inflationen som dess tillskyndare har gjort gällande och att det nu fordras helt andra och mera konkreta åtgärder för att vi skall kunna råda bot på penningvärdeförsämringen.
Herr talman! Jag utgår från att kammaren håller mig räkning för om jag inte tar upp utskottsbetänkandet i dess olika detaljer och ägnar någon längre tid åt att diskutera det. Jag behöver det framför allt inte efter det att utskottets talesman herr Wärnberg så utförligt har redovisat utskottets uppfattning och bemött de olika reservationernas innehåll. Jag skulle emellertid vilja peka på en sak som jag tycker är värd att understryka i utskottets skrivningar. När man i utskottet avvikit från Kungl. Maj:ts proposition och gjort kompromissuppgörelsen i avseende på avdrag för sjukförsäkringsavgift genom maximering till 500 kronor har man konstaterat att detta avdrag medför en extra belastning på statskassan med 900 miljoner.

Vi har ju hela tiden drivit den uppfattningen, att skall man kosta på sig någonting mer bör man också anständigtvis redovisa en kostnadstäckning för merutgifterna. Det har utskottet gjort nu, och det har accepterats av centerpartiet och folkpartiet, medan däremot moderata samlingspartiet — inte alls överraskande — har ställt sig utanför med hänsyn till sina principiella uppfattningar om att det är egentligen inget sammanhang mellan inkomster och utgifter längre i den statliga budgeten. Det var det ju förr i världen, men enligt modern moderat terminologi har man på ett enligt min mening mycket lättsinnigt och överraskande sätt mält sig fri från det sammanhanget, och det framgick även av herr Bohmans senaste inlägg. Vad herr Bohman sagt kan naturligtvis vara värt en dialog, och jag skall väl också bemöta honom. Men jag vill säga några ord i anledning av den tidigare debatt som vi har avlyssnat här i dag. Den har ju rört sig mycket om de reservationer som har med indexregleringen att göra. Jag tror att jag enklast skulle kunna förklara våra skilda uppfattningar på den punkten genom att säga att en indexreglerad skatteskala passar det moderata samlingspartiets och folkpartiets målsättning för skattepolitiken väsentligt mycket bättre än vad målsättningen för regeringspartiets skattepolitik gör. En indexreglerad skatteskala tar större hänsyn till de högre inkomsttagarnas ekonomiska situation när det gäller beskattningen och skattebördan. En icke indexreglerad skatteskala med möjligheter att anpassa det utrymme som till äventyrs kan finnas för skattesänkningar ger ju andra möjligheter att ta hänsyn till en mera socialt betonad skattepolitisk utformning. Där är det en grundläggande och väsentlig skillnad mellan hur mitt parti ser på den skattepolitiska målsättningen och hur moderata samlingspartiet — och jag är beredd att säga även folkpartiet, så länge man där vidhåller idén om den indexreglerade skatteskalan — ser på målsättningen. Nu kanske en och annan undrar var centerpartiet hamnar. Ja, centerpartiet talar i denna fråga med två tungor. Där säger man sig ha intresse av att ta hänsyn till de lägre inkomsttagarna när man utformar den framtida skattepolitiken. Den uppfattningen föreställer jag mig kommer till uttryck i skatteutredningens betänkande, som jag inom den närmaste tiden kommer att ta del av. Jag har hört så mycket från utredningens kansli att jag fått det intrycket att centerpartisterna på den punkten i stort sett tycks vara ense med mina partivänner. Men samtidigt har man i centerpartiet av någon underlig anledning fastnat på indexskalan. Detta är för mig en alldeles omöjlig situation. Herr Wärnberg frågade ju också hur detta kunde gå ihop. Den enkla förklaringen är att det inte går ihop. Vill man sitta på två stolar samtidigt, så hamnar man mitt emellan. Det är just vad centerpartiet har gjort nu, om man har några anspråk på logik i sitt utspel i denna fråga. Herr Josefson sade att det där får man väl ändå klara i en utredning. Nej, det är ingen utredningsfråga — och kan aldrig vara det. Här är det ett antingen -— eller i synsättet på den skattepolitiska målsättningen för framtiden. Och där borde centerpartiet naturligtvis i klarhetens intresse välja stol och inte försöka sitta på två stolar. När jag sedan lyssnade på herr Magnusson i Borås konstaterade jag att vad han sade i och för sig inte innehöll så mycket överraskande nytt. Det var de vanliga jeremiaderna över skattebördan. Och när man hör de tongångarna från den borgerliga oppositionen i dag gör man alltid den reflexionen, att även om talet inte precis fastnar i halsen på herr Magnusson borde han väl ändå ta det litet försiktigare med de jeremiaderna. Efter det senaste valet har ju även herr Magnussons partivänner i landstingskommuner och primärkommuner fått ta ett politiskt ansvar och endossera förslag om skattehöjningar med bortseende från vad man tidigare så energiskt hävdat, nämligen att det där med skattehöjningar behöver man egentligen inte hålla på med. På det kommunala planet, där moderaterna nu på sina håll är tvingade att sitta med ett ekonomiskt ansvar, får man nu tänka om. Och där tänker man om. Jag skall väl hedra moderaterna för det. Men det vore naturligtvis mycket bättre om man nu från sina egna partierfarenheter på det kommunalpolitiska området lade på en något annan skiva på grammofonen, när man försöker dra de gamla argumenten om skattebördan och vilka möjligheter det i själva verket finns att bli av med den. Herr Magnusson tog bl.a. upp frågan om prisstegringarna, och det var också ett av de stora inslagen i herr Bohmans inlägg. Jag skall gärna försöka mig på ett svar i den frågan. Man får aldrig glömma vad som är prisstegringens orsaker. Man kan beklaga den. Herr Bohman gjorde en analys av inflationens destruktiva verkningar i olika avseenden, och jag kan skriva under den analysen. Den är lätt att göra, och den är ganska odiskutabel. Men förr eller senare kommer man ju ändå fram till frågan: Var ligger botemedlen? Herr Bohman skisserade ett botemedel som inte har så mycket att göra med den verklighet vi nödgas leva i. Men låt mig fortsätta diskussionen om prisutvecklingen! Det är uppenbart att det finns krafter i prishöjande riktning som har internationellt ursprung, och ingen nation har kunnat undgå att ta konsekvenserna av dem. Prisstegringen är delvis en följd av att energin, som är motorn i all samhällsutveckling, blivit tre fyra gånger dyrare. Jag är medveten om att människorna anser att man bör försöka kompensera sig för denna prishöjning. Sakligt och förståndsmässigt finns det inga möjligheter att göra det.

Om man inbillar sig att detta är någonting man bör kompensera sig för — och jag är medveten om att det är en vanlig uppfattning i vårt land — innebär det bl.a. att man sätter ytterligare skruv uppåt på inflationen. Det har gjorts ett utspel i avtalsrörelsen — vi får konstatera detta. Var avtalsrörelsen slutar är det ingen som vet. Jag kommer kanske tillbaka till detta lite senare i mitt inlägg. Det är lätt att i allmänt tal mobilisera en ambition att hålla nere priserna, och en sådan ambition kan accepteras av en publik som lyssnar till det allmänna talet. Om man däremot analyserar själva problemet och ser vad det består av finner man att det är väsentligt mycket svårare att komma till rätta med. Herr Bohman nämnde att vi i vårt land efter den sista månaden haft en 12-procentig prisstegring under en 12-månadersperiod. Det är riktigt från den utgångspunkten. Jämför man medelpriset för år 1973 med medelpriset för år 1974 stannar prisstegringen några procentenheter därinunder. Det är också riktigt, och herr Bohman anförde det. Man kan då naturligtvis gå vidare och fråga sig, hur det egentligen hänger ihop med den statistiska redovisningen av prisutvecklingen i vårt land. Vi har två instanser som sysslar med det problemet. Den ena är statistiska centralbyrån, som arbetar efter vissa tradionella linjer, och den andra är prisoch kartellnämnden som arbetar efter sina metoder. Det skiljer flera procentenheter mellan dessa båda instansers serier, och jag är inte beredd att säga vilken serie man skall sätta den största tilltron till. Det är statistiska centralbyråns resultat som ligger på toppen. Prisoch kartellnämndens regelbundna undersökningar av prisutvecklingen, effektuerad av alla deras prisombud, som är flera till antalet än de ombud som statistiska centralbyrån baserar sina resultat på, ger däremot ett lugnare besked om prisutvecklingen i vårt land. Jag har varit så besvärad av detta förhållande att vi i finansdepartementet nu försöker få till stånd ett klarläggande på denna punkt. Ju närmare man står sanningen desto bättre är det för den politiska debatten. Men oavsett om prisstegringen är 8 procent, som den ena serien visar, eller 12 procent som den andra serien visar, eller någonting mitt i mellan, dvs. 10 procent, är jag tveklöst beredd att säga att prisstegringen varit hög. Man kan naturligtvis trösta sitt tigerhjärta med att den är ganska blygsam i förhållande till vad andra nationer, alldeles oavsett den politiska sammansättningen på statsledningen, haft att dras med. Vi har i Skandinavien en prisutveckling som ju har varit ganska intressant, men där vi ligger i botten och där vårt lilla naboland i Atlanten, Island, ligger i toppen med 40-procentig prisstegring under innevarande år. Det är naturligtvis inte fråga om någon speciell socialdemokratisk politik med likgiltighet för prisutvecklingen som dominerar den isländska statsledningen — jag ger mig inte heller in på att kritisera utvecklingen där, utan jag bara konstaterar vad den är. I Danmark, där ju under senare år den socialdemokratiska politiken inte i någon större utsträckning präglat den politiska samhällsbilden, har man en prisstegring som håller sig mellan 16 och 17 procent. Man har där för närvarande ett underskott i budgeten som i varje fall Danmarks finansminister ser på med stor oro. Man har ett underskott i bytesbalansen som tenderar att bli — om jag räknar om det i svenska pengar — ca 12 miljarder, i danska pengar är underskottet 15-16 miljarder. Man har i Danmark försökt hjälpa sig fram med en upplåning utomlands, vilket nu resulterat i att landet har en utlandsskuld på 20 miljarder och en kapitalkostnad på ca 2 miljarder för att klara det. Just nu befinner man sig enligt Danmarks egen riksbankschef i det läget att man måste gå ut och låna till räntorna för att kunna klara av den utlandsskuld som man har lagt sig till med. Har man Gösta Bohmans lättsinniga syn på den här frågan, kan man undra: Vad har en budgetbalans för betydelse? Jo, den har en enorm betydelse, bl.a. för bytesbalansens slutliga utseende.

Vad säger den danska borgerliga regeringen i dag? Den säger till sina statsanställda, som har långt gående anspråk på lönehöjningar, att det skall vara plus minus noll på lönefronten när det gäller de statsanställda - för dem kan vi behärska, säger Hartlings regering, och det skall inte bli ett enda öre i lönehöjning! Man räknar med att det skall vara på ungefär samma sätt på den privata marknaden också. Danmarks regering säger till de anställda: Ni måste avstå från allt detta; ni skall i stället få en skattesänkning. — Vi får väl se inom de närmaste dagarna, om löntagarna, som i Danmark arbetar under ungefär samma fria förhållanden som löntagarna i vårt land, är beredda att acceptera denna politik. Jag tror det blir svårt för den danska regeringen att säga: Nu får det inte ske någonting på lönefronten, utan nu får ni i stället nöja er med en skattesänkning, och sedan drar vi in på de sociala reformerna! Man säger alltså i Danmark: Vi försämrar det inslag till hjälp för barnfamiljerna som har funnits under många år, och vi gör vissa andra ingrepp på den sociala sidan. Vi räknar med att allt det där skall kunna klaras med den skattesänkning som vi har serverat. Det är ett spännande expriment — jag skall gå så långt att jag säger det. Jag skulle personligen bli ganska överraskad om det visar sig att regeringen Hartling har någon möjlighet att få respons hos löntagarorganisationerna för det utspelet. När man i vår egen svenska debatt talar om prisbildningen och prisökningen är det förtvivlat svårt att tänka sig hur man skall kunna eliminera den prisstegring från den internationella marknaden som vi möter på oljan. Hur skall man kunna eliminera prisstegringen på järn och stål? Den är ju en avspegling av en internationell prisstegring på dessa båda väsentliga varor, där vi genom vår anknytning till det europeiska järnoch stålsamarbetet självfallet också följer med. Jag kan avslöja här i kammaren att jag hade en hel del diskussioner med massaindustrins företrädare innan de gjorde sin senaste prishöjning med 275 kronor per ton, som träder i kraft vid årsskiftet. Jag sade till dem: ”Det här bör ni avstå från.

Nu har vi försökt begränsa vådorna av detta genom de tvångsmässiga avsättningarna av deras vinster och genom att göra ett sådant arrangemang att prishöjningen inte slår igenom i den svenska papperskonsumtionen.

I det avseendet kan jag tänka mig att diskutera en sådan uppläggning av det hela, även om jag har en bastant känsla av att det är mera motbjudande för herr Bohman än det skulle vara för mig att tänka sig denna hårda regleringsekonomi, där man avskiljer den svenska marknaden från alla prisinfluenser, inte bara på importutan även på exportsidan. I sitt inlägg försvarade herr Mundebo utskottets skrivning och tog konsekvenserna av den — helt naturligt eftersom vi är två partier som står bakom Hagaöverenskommelsen. Men han sade också att vi måste komma fram till en mera permanent skattereform — det går inte att laborera med detta varje år. Ja, det är en önskan som vi alla kan ha, även om jag tror att herr Mundebo numera som en ganska initierad politiker när det gäller skattefrågorna väl förstår att vi aldrig kommer att uppleva den verkligheten där vi har ett skattesystem som håller inför utvecklingens förändrade krav. Skattepolitiken är ett område som ständigt måste anpassas med hänsyn till detta och med hänsyn till hur den politiska uppfattningen gör sig gällande i detta hus. Den måste dessutom anpassas till hur man inom löntagarorganisationerna, där vi har kommit ifrån den gamla bestämda skiljelinjen, numera ser på skattepolitiken i ett större sammanhang och i ett lönepolitiskt sammanhang. Jag tror att herr Wärnberg bemötte vad herr Berndtson sade om att man ändå aldrig kan se bort från hur denna riksdag är sammansatt. Det var naturligtvis tacknämligt för herr Berndtson att ställa sig bakom finansministerns och regeringens förslag och ensam i kammaren hävda regeringens ståndpunkt när det gäller avdragsrätten för sjukförsäkringen. Han hänvisade till remissdebatten i höstas, när denna fråga var en av de stora, avgörande frågorna i diskussionen. Men kvar står ändå, som herr Wärnberg konstaterade, att det i sista hand var fråga om huruvida fru Fortuna skulle få avgöra frågan eller inte.

Det har ifrån centerpartiets sida i debatten ”hintats” om — det var inte första gången, det sades även i höstens remissdebatt, och man har nog skrivit fast sig på det i utskottsbetänkandets reservation när jag tänker efter — att man självfallet bör sikta på att komma till rätta med åtskilliga av de här inkomstproblemen genom att attackera energiförbrukningen i vårt land. Självfallet är det i och för sig både en naturlig och något överraskande ståndpunkt som centerpartiet har kommit fram till. När jag tänker på den situation vi har framför oss med energiperspektivet i alla dess olika avsnitt, är det klokt att spara i alla avseenden, och det är lättare att spara om varan är dyr än om varan är billig. Herr Wärnberg sade i sitt inlägg att utskottet på den punkten hade skrivit ganska förstående. Jag kan understryka, på samma sätt som jag gjorde under höstens remissdebatt, att regeringen kan hysa förståelse just för den tanken. Den passar så att säga in i dagens läge när det är fråga om att spara på en vara som är dyr, och mycket talar för att den kommer att bli ännu dyrare. Man har ju deklarerat från de oljeproducerande ländernas sida att det är rimligt att oljan stiger i pris i samma takt som den internationella inflationen. Om så blir fallet betyder det att vi har att vänta prishöjningar i framtiden. Jag skulle också vilja säga att det ligger så pass mycket i centerpartiets propå att den är värd ett övervägande. Vi är också på det klara med att ett sådant utspel, som i dag i stort sett kan befinnas vara riktigt och förenligt med den oljepolitiska situationen och den sparpropaganda vi är eniga om, förmodligen kommer att medföra åtskillig kritik när och om man sätter planerna i verket. Det är inget tvivel om att oljeförbrukningen är en avgörande fråga för människornas hyreskostnader. Vi har kommunicerande kärl mellan olika typer av olja. Det går inte att skilja ut någon industriolja från den vanliga uppvärmningsoljan. Naturligtvis kan man inte klara sådant här problem utan att attackera den mycket ömtåliga transportsektorn. Dessutom har vi en sådan situation att bara för att komma upp i ett något så när betryggande beredskapslager av de här produkterna är det nödvändigt att skaffa pengar, och det kan man inte skaffa på mer än ett sätt. Om man sedan också kan lägga fram något förslag som kan understryka vikten av sparande är det i och för sig bra. Men jag vill redan nu försäkra att sådana åtgärder inte utan protester kommer att tas emot här i riksdagen. I fråga om den här bakomliggande tanken att man måste behärska utgiftsexpansionen i statsförvaltningen — mycket av det låg väl i herr Bohmans inlägg — kan jag aldrig uraktlåta att göra vissa reflexioner. Jag gör dem speciellt i dessa budgettider när jag sitter med kollegerna dag och natt och diskuterar hur en kommande statsverksbudget skall se ut. Det är alldeles förbluffande hur mycket av kostnadskrävande beställningar som bärs fram till regeringen från riksdagen. Det är inte kostnadskrävande beställningar som har drivits fram av regeringspartiets representanter utan i regel av oppositionsrepresentanter i utskotten, där man, för att undvika hasardbetonade lottningar, har skrivit fast sig vid en utredning och en beställning. Det intressanta och säregna med allt detta är att denna kammare varje år beställer en rad nya och tunga utgifter samtidigt som man ifrån vissa delar av oppositionen gör gällande att de inte har någonting med betalningsförmågan för staten att skaffa. Jag satte mig ned för litet sedan och gjorde en undersökning om hur det statliga utredningsväsendet har expanderat. Dessa utredningar är i allt väsentligt ett resultat av beställningar från riksdagen. Det finns åtskilliga tjog sådana beställningar som regeringen ännu inte har effektuerat, Men som den —- om man skall vara respektfull mot riksdagen och självfallet skall man vara det — förr eller senare blir tvingad att effektuera. En utredning fungerar på det sättet att ett problem föreligger som bör ventileras för man tycker inte att förhållandena är tillfredsställande på det område som utredningen siktar in sig på. Sedan sätter sig respektabla människor från de olika partierna ned och börjar fundera på denna speciella fråga. Naturligtvis kommer man fram till den uppfattningen att det är en hel del som inte är bra och att det är mycket som bör förbättras. Man blir ense om att dessa förbättringar bör göras och då kommer utredningen med en beställning till riksdagen, med ganska så saftiga kostnadsökningar som följd. När vi nu arbetar med budgeten möts jag följaktligen av de beskeden från mina kolleger att detta får du inte säga nej till för det har riksdagen beställt. Utskottets skrivning är så bindande för Kungl. Maj:t att om det inte blir x antal miljoner mer på denna punkt kommer riksdagen, trogen mot sin tidigare beställning, ändå att votera igenom detta. Jag kan ha respekt för allt detta om man också är beredd att ta konsekvenserna av det kostnadsmässigt, men jag blir lätt irriterad när jag sedermera i en sådan här debatt finner att allt detta bör och skall man göra men kostnaden kan man nonchalera. När jag startade det här angenäma arbetet att vara finansminister — för det har naturligtvis sina angenäma stunder, ingen skall bestrida det —- fick jag ett varningens ord av en gammal finansminister som hette Ernst Wigforss. Han sade till mig följande: Om du låter dig lockas att säga ja till allting som låter bra då skall du inte vara finansminister. Men jag vågar nog säga, utan att utmana den här kammaren, att riksdagen väl har en benägenhet att lockas att säga ja till allting som låter bra. Jag vill gärna ta chansen nu att vördsamt hemställa om — oavsett partitillhörighet — att man när beställningarna i framtiden skrivs in i betänkanden, motioner eller annorstädes tänker på konsekvenserna, nämligen på betalningssidan. Det skulle klä en ansvarsmedveten riksdagsman och utskottsledamot. När herr Bohman tar upp sitt program vill jag naturligtvis gärna försöka föra en liten dialog med honom. Han tar upp frågan om den svenska prisstegringen och hänger upp den som kriterium på misslyckandet i den ekonomiska politiken. Det är naturligtvis inte rättvisande att presentera en internationellt allvarlig fråga på det sättet. Vi har klarat oss hyfsat i den internationella jämförelsen. T. o. m. USA har en prisstegringstakt, enligt de senaste månadernas uppgifter, som närmast svarar mot en 14-procentig inflation. Det intressanta problemet i dag är hur världen attackerar det allvarliga inflationsproblemet. Man har kanske anledning att på sina håll befara att det attackeras på ett felaktigt sätt: Man kan komma fram till att nu finns det ingenting annat att göra än att ta ner temperaturen i nationens ekonomiska liv så att man på ett naturligt sätt slipper prisstegringar. Amerikanarna har i dag mellan sex och sju miljoner arbetslösa. Varje procents arbetslöshet innebär ungefär en miljon arbetslösa. Det är klart att man får en väsentlig nedgång i den interna efterfrågan om man är beredd att tolerera arbetslöshet. Man får kanske också en försiktigare inställning till lönerörelserna, om man har en arbetslöshet som spelar roll vid utgångsläget i en förhandling. Men vi vill inte acceptera den metoden. Vi anser att vi skall hålla sysselsättningen helst på den nivå vi har i dag. Och vi har en bra sysselsättning i dagens läge. Vi skall föra en avtalsrörelse med en god förhandlingssits för löntagarna, och löntagarna är medvetna om det.

Företagarna skall fångas upp i något av en intern prisstabiliseringsaktion, och alla skulle lämna sin tribut för att vi skall undvika en inflationsökning eller i varje fall ta ner den så långt som möjligt. Herr Bohman erinrade om att jag många gånger har sagt att 1971 års lönerörelse var en avgörande faktor för den försiktighet som präglade den svenska ekonomin det året och att det naturligtvis finns risker för något liknande även 1975. Men jag kan försäkra herr Bohman att jag inte är alldeles främmande för hur man ser på dessa frågor bland löntagarna. Jag har i det här lilla inlägget anfört att jag även har försökt känna mig för hos företagarna vid deras prisfixeringar. Det senare med ganska dåligt resultat. Jag är alldeles övertygad om att en rundabordsdiskussion naturligtvis skulle kunna bli något av en initialmässig paradföreställning, där vi allesammans satt kring bordet vederbörligen fotograferade innan vi började med övningarna, men där resultatet av övningarna blev plus minus noll. Det ligger på något underligt sätt så till — det tror jag mig kunna försäkra herr Bohman — att det måste gå en tid efter det utspel och de förväntningar som man har på olika håll, och i dessa förväntningar och utspel måste parterna konfronteras med varandra. Jag är inte alls övertygad om att man från Svenska arbetsgivareföreningens sida skulle hälsa en sådan här rundabordskonferens med någon större entusiasm. Att man inte hälsar den med entusiasm från löntagarhåll, det vet jag. Och går man objuden till, brukar det inte ge så mycket när man går därifrån. Nu kan herr Bohman säga att detta är något slags resignation. Jag menar att det mera är betonat av det verklighetssinne jag har när jag ser på dessa frågor än herr Bohmans mera luftiga önskemål om hur det hela skall kunna ordnas upp. Det finns psykologiska förutsättningar just nu, säger herr Bohman, för att slå till och vinna den stora stabiliseringen. Jag menar att dessa psykologiska förutsättningar i dag inte är för handen. Kanske man kan nära en stilla förhoppning om att det längre fram, när parterna har mätt sina krafter mot varandra, skulle kunna finnas större respons för en för handlingsdiskussion eller en dialog som inte bara förs mellan de båda parterna. Men i dagens läge, det försäkrar jag herr Bohman, är det bortkastad kraft. Herr talman! Jag ville säga detta rent allmänt. Herr Bohman var ju vänlig nog att ta upp de här frågorna som mera principiellt inslag i debatten och jag ville svara honom. Självfallet är jag beredd att återkomma ifall det är någonting som herr Bohman ytterligare har på hjärtat i den här dialogen.

Herr talman! Får jag först ta upp en sak som inte rör det här programmet. Gunnar Sträng sade att det i den moderata politiken inte längre fanns något samband mellan statsutgifter och statsinkomster. Visst finns det det på sikt! Vad vi har hävdat är att i ett visst givet läge, då det gäller att bestämma budgetsaldot, är det konjunktursituationen som är avgörande. Sedan förde finansministern om sjukförsäkringsavgifterna ett utomordentligt besynnerligt resonemang som jag inte alls kan förstå. Avdraget är en förmån som löntagarna har i dag. Om löntagarna får behålla den förmånen kan det i och för sig inte innebära några ökade statsutgifter. Man ökar ju inte statsutgifterna om man låter löntagarna behålla en förmån som de redan har. Om man däremot tar bort denna förmån, då ökar man skatterna — då är det fråga om en skattehöjning. Frågan om sjukförsäkringen har alltså inte ett skvatt att göra med frågan om täckning för nya åtaganden. När finansministern sedan skulle bemöta mitt resonemang om prisstegringarna och hur man skall få dem under kontroll, fick man det intrycket att prisstegringarna nästan helt och hållet berodde på den internationella utvecklingen. Konjunkturinstitutet har ju påvisat att ungefär hälften av förra årets prisstegringar kommer utifrån och att den andra hälften beror på vårt eget handlande här hemma. Den svenska valutans liksom alla andra länders internationella köpkraft, dvs. relationerna i köpkraften, skall i ett hyggligt läge återspegla styrkan i den inhemska ekonomin. Har man en svag ekonomi får man en svag valuta. Har man en stark ekonomi får man en stark valuta. Tag exemplet Västtyskland, som genom en långsam inhemsk prisutveckling, en stabil politik under lång tid, har lyckats att upprepade gånger anpassa sin valuta efter läget inom landet. Därigenom har Västtyskland lyckats hålla det utländska prisgenomslaget på den inhemska marknaden under kontroll. Varför skulle inte Sverige kunna vidta samma åtgärder? Sverige har dessutom den stora fördelen av att ha en starkare fackföreningsrörelse än något annat land. I dagens läge har vi ju också en regering som står denna fackföreningsrörelse mycket nära. När jag tidigare fört fram sådana här synpunkter — jag skall gärna medge att jag inte förut gjort det så här preciserat — har finansministern alltid haft ungefär samma slags invändningar som nu: ”Det går inte! Det vet jag som är en gammal räv. Det är omöjligt att syssla med sådant här. Vi skall inte blanda oss i löneförhandlingarna på något sätt.” — Men den här gången tycker jag att resonemanget från herr Strängs sida är något av den obotfärdiges förhinder. I stället för att säga att jag förde ett allmänt och lättsinnigt tal, vilket jag inte gjorde, för jag preciserade i sju punkter exakt hur jag menade att det skulle gå till — sedan kan man naturligtvis diskutera storleksordningen av de siffror jag nämnde — hade det varit bättre om herr Sträng tagit upp var och en av dessa punkter och sagt att det och det var fel. Herr Sträng har behandlat en punkt och sagt att det internationella genomslaget på priserna kan vi inte göra något åt. Det kan vi, påstår jag. Om vi verkligen vill driva en stabil ekonomisk politik här hemma i Sverige kan vi både automatiskt och genom särskilda åtgärder anpassa vår valuta efter vad som händer i omvärlden. Finansministern för ett mycket egendomligt resonemang och säger att förhandlingssitsen i nuvarande läge är så bra för fackföreningsfolket att det inte finns någon anledning att över huvud taget blanda sig i förhandlingarna. Men jag vill påminna om att när man begär 20 procents lönehöjning för att få 3 procents reallöneökning, då är sitsen i reala termer verkligen inte särskilt tillfredsställande. När Gunnar Nilsson, när han möter SAF första gången, går ut och säger att han för sin del är beredd att diskutera revalvering visar det att han är medveten om att det den här gången finns i lönerörelsen invävda problem som tidigare inte funnits. Då menar finansministern att SAF och LO skall få konfronteras, stångas med varandra, så kanske de så småningom blir så möra att de kommer till regeringen och är beredda att resonera. Det måste ju vara innebörden när herr Sträng säger att han i ett senare läge skulle kunnat tänka sig att ingripa. Vore det inte bättre att använda all den expertis som finansministern har, inklusive sitt eget förnuft, att försöka dra upp riktlinjer för ett program och sedan ta upp en diskussion? Misslyckas det — ja, då har det misslyckats, men vi vet också vilka som får ta ansvaret. Vad det är fråga om — jag upprepar det på nytt — är att löntagarorganisationerna inte har begärt att få 20 procent i löneökning, utan vad de har begärt är 3 procent i verklig löneökning. Om de kan få det genom lägre nominella lönekrav, genom en lugnare prisutveckling här i Sverige, genom en mindre utrerad inflation, måste det ligga i LO:s eget intresse att gå den vägen. Jag kan i detta sammanhang anknyta till det citat som jag hämtat ur Arbetarbladet. När det gäller resonemanget om att de olika prisstegringstalen inte håller så är det riktigt att det finns en viss osäkerhet. Jag har inte sagt att de siffrorna är sakrosankta, men jag kan erinra om att dessa prisstegringstal har legat till grund både för konjunkturinstitutets beräkningar och för LO:s krav. Det underlaget kan också herr Sträng ta upp till be handling, även om en eller annan procent får justeras åt andra hållet. Faktum kvarstår att vi nästa år, om de krav som löntagarna sett sig tvingade att framlägga går igenom, har att räkna med en betydligt högre lönestegring än vad vi skulle ha behövt ha.

Herr talman! Det är på två punkter som finansministern har tagit upp centerpartiets ställningstagande i utskottet: dels frågan om indexreglering och vårt krav på att kommande skatteförslag skall ha en mer utpräglad låginkomstprofil, dels energiskattereglerna. Det råder olika syn mellan finansministern och oss reservanter på vad vi menar med vår reservation. Vi har begärt att man skall ge skatteutredningen möjlighet att pröva frågan och undersöka möjligheterna att genomföra en indexreglering. Om vi hade tolkat vårt yrkande på samma sätt som finansministern och herr Wärnberg hade vi inte behövt begära en utredning utan i stället kunnat framställa ett lagstiftningsyrkande om anknytning till befintligt index. Därmed är det väl klarlagt att vi lägger in en något olika innebörd i det krav som ställs i reservationen. När det gäller en mera rättvis utformning av energibeskattningsreglerna noterar jag med tillfredsställelse att man här har ganska stora sympatier för en sådan. Jag beklagar bara att dessa sympatier inte har kommit fram på ett tidigare stadium. Vårt förslag innebär nämligen ett alternativ i fråga om finansieringen av skatteomläggningsförslaget. Egentligen borde dessa synpunkter kommit fram på ett tidigare stadium och då hade det kanske funnits möjlighet att finna en annan väg än att lägga ytterligare avgifter på arbetskraften. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att man även från socialdemokratiskt håll blir mer och mer betänksam mot att fortsätta på den tidigare inslagna vägen att lägga avgifter på arbetskraften. Beträffande oron inför framtiden — herr Bohman tog också upp den frågan — sade finansministern helt nyss att en stabiliseringskonferens i dagens läge inte skulle ha särskilt stora sympatier, åtminstone inte bland lönerörelsens parter. Nej, kanske inte för dagen, men det är väl ändå så att oändligt många som representeras av dessa parter ställer sig frågan om det inte finns möjlighet att samlas och ta ett krafttag för att undvika en fortsättning av den prisstegringsoch lönekarusell som vi befunnit oss i under ett flertal år. Och det är väl utan tvivel på det sättet att ingen part har någon anledning att motarbeta en sådan åtgärd. Alla vill ha en reallönehöjning, och man vill försöka få ut något positivt av de löneförhandlingar som drivs. Jag sympatiserar starkt med en sådan inställning, och jag upprepar vad jag sade i mitt första inlägg: här borde både partierna och övriga berörda parter ta ett krafttag för att komma till rätta med den den inflation som för många människor åstadkommer stora missräkningar.
Herr talman! Finansministern säger att det är tacksamt för mig att ställa upp bakom regeringens förslag, och då vill jag framhålla att vi alltid stöder det som vi finner vara vettigt. Vidare menar finansministern att Fru Fortuna - om man inte hade gjort den här kompromissen — i sista hand skulle ha fått avgörandet i frågan. Men detta parlamentariska förhållande får ju inte leda till att regeringen gör vilka kompromisser som helst om de borgerliga utnyttjar detta läge för att framtvinga reträtter. Finansministern tröstar sig med att utskottets skrivning har en avgörande betydelse vad gäller att de 900 miljonerna skall kompenseras på något sätt. Utskottet säger att inkomstbortfallet skall kompenseras, men det föreligger faktiskt inte något klart besked om hur detta skall gå till. Det är ju också en viktig fråga ur låginkomsttagarnas synvinkel. Vem skall betala de förmåner som fortfarande främst kan utnyttjas endast av de högre inkomsttagarna? Jag vill också erinra om att det i propositionen står att även utredningsmajoriteten hade diskuterat det förhållandet att en eventuell avdragsrätt får större effekt i högre inkomstlägen än i lägre, och att detta ur fördelningspolitisk synpunkt borde uppmärksammas. Dessutom pekade reservanterna — som herr Sträng stödde — på nödvändigheten av att avdragsrätten tas bort redan vid 1976 års taxering. Det brukar ju här i riksdagen vara socialdemokraterna som helhjärtat sluter upp bakom herr Strängs förslag, men denna gång tar man avstånd från hans förslag rörande avdragsrätten för att tillmötesgå de borgerligas krav på en åtgärd som gynnar de högre inkomsttagarna. Även om det irriterar många har emellertid vi ansett att vi just i denna fråga kan ställa upp bakom herr Sträng.
Herr talman! Finansministern startade med att försöka placera de politiska partierna efter en skala. Jag skall bara yttra mig över placeringen av folkpartiet. Denna placering skulle enligt herr Sträng gälla så länge vi står fast vid vår uppfattning om inflationsskydd i skattesystemet. Om folkpartiet skulle ändra uppfattning om detta skulle herr Sträng välvilligt överväga en ändrad placering. Ja, det finns en skiljelinje mellan oss och främst finansministern på denna punkt. Den grundläggande skillnaden är att vi anser att skatteskalor och grundavdrag skall ge en rättvis avvägning av skatten mellan olika inkomstlägen, och att inflationen inte bakvägen skall ändra beskattningen för människorna. Det är ju folk i vanliga inkomstlägen som drabbas hårdast av marginalskatterna, och det är ett faktum att det har varit och är praktiskt taget omöjligt för dem att förbättra sin situation. Det är därför fel att säga att ett indexskydd skulle vara särskilt betydelsefullt för de högsta inkomsttagarna. Ett sådant skattesystem vill vi inte ha. För oss är de nu aktuella skattereformernas inriktning mot skattesänkningar i första hand för mellaninkomstoch låginkomstlägen na turlig. För övrigt är ju ett indexskydd i skattesystemet förenligt med varje skattefilosofi, och sanningen är ju att inflationen rycker sönder även finansministerns skattefilosofi. Nu är kanske detta med indexskydd inte någon särskilt bra utgångspunkt för katalogisering av partiernas ståndpunkter i skattepolitiken. Det är ju inte den viktigaste frågan. Vad det gäller är ju bara en utredning. Det kan tänkas — fast jag tror det inte — att en sådan utredning skulle visa att metoden inte är särskilt bra. I så fall skulle väl finansministern inte vara så rädd för utredning. Vi vill från folkpartiets sida finna ett skattesystem som bättre än det nuvarande fyller sin uppgift att finansiera den offentliga verksamheten och vara ett instrument för en fördelningsoch stabiliseringspolitik. Vi är väl medvetna om att ordet permanent i ett snabbt föränderligt samhälle inte betyder särskilt många år, men det betyder långt långt fler än ett år.

Herr talman! Finansministern är ganska motsägelsefull i dag. I ena stunden klagar han över att han inte känner igen moderata samlingspartiet längre i dess politik och säger att vi är ansvarslösa och dylikt. I nästa andetag säger finansministern att herr Magnusson i Borås drar den gamla vanliga jeremiaden om höga skatter. Ja, det har jag gjort, herr Sträng, därför att det finns all anledning att klaga över den nuvarande skatteutvecklingen i vårt land. Vad vi är ute efter är inte, som herr Sträng sade, att bli av med skattebördan utan vad vi är ute efter är att bromsa en utveckling som innebär ett ständigt ökande skattetryck. Herr Sträng fick ett gott råd av sin företrädare finansminister Wigforss, men man frågar sig om herr Sträng har kommit ihåg så värst mycket av den varning som finansminister Wigforss gav herr Sträng när han tillträdde ämbetet. Om man går tillbaka och ser på utvecklingen av skattebördan i vårt land under den tid som finansminister Sträng suttit vid makten så finner man att skatterna har fördubblats oändligt många gånger. Jag har försökt höra mig för hur många gånger men det är svårt att få reda på det. Det är i alla fall som jag sade oändligt många gånger. Det är det som är problemet. Sedan säger herr Sträng att vi saknar det politiska ansvaret inom borgerligheten nu och att det har man fått bevis för ute i kommunerna. Nej, herr Sträng, jag har själv lång erfarenhet av kommunalt arbete där man under många år haft samregerande de olika partierna emellan och haft ansvar för politiken. Men vad är det som har inträffat nu? Jo, att herr Sträng har träffat en uppgörelse med t.ex. Kommunförbundet om att man skall begränsa skatteutvecklingen under ett visst år. Detta gör man strax före ett nyval. Då passar det bra med en sådan överenskommelse. Men i samma andetag driver man igenom ett beslut i riksdagen om dessa kraftiga höjningar av arbetsgivaravgifterna som får det utslaget för kommunerna att de måste höja sina skatter för att klara de ytterligt ' ökade utgifter som kommunerna åsamkats genom denna åtgärd. Jag kritiserar inte överenskommelsen med kommunerna. Den var i och för sig bra. Men det var beklagligt att man samtidigt inte också fullföljde politiken här i riksdagen och höll tillbaka utvecklingen vad det gäller ökningen av arbetsgivaravgiften. Det är det som är det stora och allvarliga problemet.